Fru talman! I skatteutskottets förevarande betänkande behandlas ett flertal motioner på företagsbeskattningens område. De flesta syftar till åtgärder för att öka effektiviteten i näringslivet, skapa förutsättningar för ett ökat nyföretagande och förbättra tillgången på riskvilligt kapital. Men eftersom företagsskatteberedningen har till uppgift att pröva dessa frågor har vi nöjt oss med att avge några särskilda yttranden till utskottets betänkande, i förhoppningen att utredningen kommer att lägga fram förslag i motionernas syfte. Det gäller här bl.a. nyetableringsfrågan, som är synnerligen angelägen. Där är det tyvärr inte särskilt bra ställt, eftersom intresset för nybildning under den senaste tiden har varit svagt. Det handlar också om en skattepolitik som innebär att vi kan bevara en fortsatt effektiv produktionsapparat. Den tekniska utvecklingen går fort, och den pågående inflationen medför tyvärr att de avskrivningar som får göras blir för låga för att kunna återanskaffa inventarierna. Därför menar vi att det föreligger behov av att få göra avskrivningar på återanskaffningsvärdet. I en motion har det också framställts yrkande om att egenföretagare skall få göra avdrag för företagsutbildning. Företagsamheten blir ju alltmer komplicerad, och den mindre företagsamheten har behov av att kunna göra avdrag för sådan företagsutbildning. Herr Nordgren har därför motionerat i den frågan. När det gäller frågan om en differentiering av mervärdeskatten har riksdagen redan tidigare, bl.a. efter motioner från moderat håll, uttalat sig för att den skall utredas.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

Fru talman! Företagsbeskattningen är en stor fråga, som återkommer årligen i riksdagsdebatterna. I förevarande utskottsbetänkande sägs att företagsskatteberedningen sysslar med den frågan i hela dess vidd, och direktiven för beredningen är ganska utförligt återgivna i betänkandet. Man kan då ha anledning fråga varför det väckts motioner i ärendet, när frågorna redan ligger under utredning. Ja, jag ser det som ett uttryck för att man anser dessa frågor som mycket angelägna och att det råder stor otålighet i näringslivet på detta område. Man tycker att utredningsmaskineriet arbetar långsamt. Motioner av denna typ får ses som en påtryckning och ett uttryck för att man vill att något skall hända. Bland motionerna finns det några som väckts av centerledamöter. Ett av de yrkanden som ställts i de motionerna är att man vill ha ett uttalande av riksdagen om angelägenheten av att företagsskatteberedningen snarast framlägger förslag i syfte att undanröja den relativt höga skattebelastning som personalintensiva företag har. De mindre företagen har en i förhållande till omsättningen större personal än de stora företagen och belastas därför hårdare av löneskatter och sociala avgifter. Därigenom äventyras i viss mån de mindre företagens möjligheter att öka sysselsättningen. Den inneboende kraft och förmåga till ökad sysselsättning som dessa företag har kan inte utnyttjas. Skatterna motverkar sysselsättningen även på det sättet att de befrämjar en hög mekanisering — man strävar efter att skaffa maskiner i högre grad än vad som är förenligt med vår sysselsättningspolitik. En av huvudanledningarna till att en översyn erfordras är sysselsätt ningsfrågorna. Men i utredningskravet ingår också att man vill få fram lösningar som bättre tillgodoser bärkraftsprincipen vid företagsbeskattningen. En annan fråga som vi har pekat på är att skattepolitiken bör gynna nyetableringarna av företag. Dessa har på senare tid varit otillräckliga — de har inte uppvägt bortfallet genom fusioner och nedläggning av företag. Med hänsyn till behovet av ökad sysselsättning är just nyetableringsfrågorna av stor betydelse. Till de åtgärder som måste sättas in hör skatteregler som gynnar nyetablering. I andra länder kan man finna exempel på olika metoder som har prövats. En tredje punkt i motionsyrkandena gäller avdragsrätt för utbildningskostnader för egenföretagaren eller företagsledaren. Herr Magnusson i Borås har berört den frågan, och vi finner också den mycket angelägen. En annan centermotion tar upp skattefrågor beträffande de multinationella företagen. Det problem som närmast berörs är de stora avvikelserna i beskattningshänseende mellan internationellt verksamma företag och hemmamarknadsorienterade företag. Motionen mynnar ut i krav på utredning av oljebranschens beskattning och pekar på det ökade behovet av offentliga revisorer i internationellt verkande koncerner. Som jag inledningsvis sade utreds alla dessa frågor. De först nämnda frågorna utreds av företagsskatteberedningen, och utskottet väntar ett förslag under senare delen av detta år. En departementsgrupp arbetar med frågorna om de multinationella företagen, och vi väntar att också den snarast redovisar resultatet av sitt arbete. Under dessa omständigheter har vi inte funnit det lämpligt eller möjligt att ställa något särskilt yrkande. Jag har därför inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! I föreliggande betänkande behandlas en serie motioner som bara har ett gemensamt — det tar upp frågor som rör företagsbeskattning. Då samtliga frågor som har tagits upp i motionerna redan är föremål för uppmärksamhet i olika utredningar och då dessa har aviserat att de ämnar lägga fram förslag redan innevarande år har utskottet inte gått in på någon sakbehandling av frågorna utan föreslagit att utredningsarbetet skall avvaktas. Detta betraktelsesätt har accepterats av alla i utskottet utom på en punkt, nämligen den där herr Hörberg har reserverat sig. Då herr Hörberg var så föredömligt kortfattad att han bara yrkade bifall till sin reservation skall jag inte ta upp någon diskussion med honom utan bara yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten. Av de särskilda yttrandena framgår att man är överens med utskottet, men vi tycker att företagsskatteberedningens arbete bör avvaktas. Från utskottsmajoritetens sida ser vi de särskilda yttrandena som markeringar genom vilka man vill tala om vilket resultat man vill ha av de utredningar som arbetar. På de punkter som dragits upp av de föregående talarna har jag inte samma åsikter som dessa, men jag tycker ändå att jag inte har någon anledning att polemisera, eftersom utskottet är enigt i sak och inte har tagit några av dessa frågor. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru André har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om en ändring av marknadsföringslagen, så att könsdiskriminerande reklam kan fällas i marknadsdomstolen. Efter vad jag har erfarit har konsumentombudsmannen för avsikt att nu i vår till handelsdepartementet inkomma med en framställning i den här frågan. När den framställningen föreligger och ytterligare synpunkter har inhämtats från berörda myndigheter och organisationer kommer jag att ta ställning till frågan om vilka åtgärder som kan behöva vidtagas mot könsdiskriminerande reklam.

Herr talman! Det är ingen ny företeelse att använda könsdiskriminerande reklam som ett medel i marknadsföringen av olika produkter. Under årens lopp har det funnits många exempel på att bilder av kvinnokroppen fått utgöra blickfång i annonser och andra tryckalster utan att det funnit något samband mellan produkten och bilden. Givetvis har man från skilda håll protesterat mot denna form av reklam, men någon förändring har det inte blivit. Trots FN:s deklaration från 1967 om avskaffande av kvinnodiskriminering har vi i dag inga lagliga möjligheter att fälla diskriminerande reklam. Detta framgick av ett fall som nyligen var uppe i marknadsdomstolen. Som jag ser det måste lagen därför ändras. Av svaret på min fråga framgår att konsumentombudsmannen har för avsikt att under våren 1976 inkomma med en framställning till handelsdepartementet. Handelsministern kommer därefter att ta ställning i frågan. Det är min förhoppning att detta ställningstagande blir i positiv riktning så att vi får möjligheter att komma till rätta ”med denna avart inom reklamen. Jag vill med detta tacka handelsministern för svaret på min fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han vill medverka till att kreditupplysningslagens bestämmelser utformas så, att kredituppgifter om privatpersoner får lämnas endast när betalningsförsummelse har fastslagits av domstol och först efter det att utslaget har vunnit laga kraft. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I fråga om kreditupplysningar om privatpersoner gäller enligt kreditupplysningslagen att uppgift om betalningsförsummelse i princip får lämnås ut endast om försummelsen har slagits fast av domstol eller annan myndighet. Redan i samband med tillkomsten av kreditupplysningslagen övervägdes om det också skulle krävas att ett avgörande om betalningsskyldighet har vunnit laga kraft för att uppgift om avgörandet skulle få lämnas i en kreditupplysning. Någon bestämmelse härom togs emellertid inte in i lagen. I propositionen anförde jag bl.a. att det i många fall skulle medföra kostnader och olägenheter för kreditupplysningsföretagen att undersöka om ett avgörande är lagakraftvunnet. Vanliga tvistemålsdomar torde visserligen inte vålla så stora problem i det avseendet. Sådana domar är å andra sidan inte så vanliga i de betalningsmål som det här är fråga om. Mycket vanligare är att en betalningsförsummelse slås fast genom slutbevis i mål om betalningsföreläggande, lagsökningsutslag eller tredskodom. Dessa typer av domstolsavgöranden vinner laga kraft mot gäldenären när tiden för återvinning har gått ut. Återvinningsfristen räknas vid betalningsföreläggande från utmätning på grund av slutbeviset och vid lagsökningsutslag eller tredskodom från delgivning med gäldenären av avgörandet. Sådan delgivning ankommer det i regel på borgenären själv att ombesörja. Redan detta visar att det skulle innebära stora praktiska svårigheter att i varje särskilt fall utreda om ett slutbevis i mål om betalningsföreläggande, ett lagsökningsutslag eller en tredskodom har vunnit laga kraft. Nämnas bör också att alla de tre typerna av avgöranden kan verkställas utan hinder av att de inte är lagakraftvunna. Enligt datainspektionen, som har tillsyn över kreditupplysningsverksamheten, har det hittills inte konstaterats några olägenheter på grund av att uppgifter beträffande avgöranden om betalningsskyldighet får användas i kreditupplysningar trots att avgörandena inte har vunnit laga kraft. Skulle det längre fram visa sig att gällande bestämmelser på denna punkt medför olägenheter, förutsätter jag att datainspektionen gör regeringen uppmärksam på det. I så fall får frågan om en lagändring övervägas i det sammanhanget.

Herr talman! Det må tillåtas mig att alldeles särskilt tacka handelsminister Lidbom för det utförliga svar som han lämnat på min fråga. Av det lämnade svaret framgår tydligt och klart att för bedrivande av yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet fordras tillstånd av datainspektionen. Detta gäller dock ej kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom tryckt skrift. Sådan verksamhet är emellertid underkastad vissa regler enligt kreditupplysningslagen. Detta innebär bl.a. att kredituppgifter endast får lämnas när betalningsförsummelse har fastslagits av domstol eller det föreligger lagsökningsutslag. Däremot krävs ej domstols bekräftelse på att ett avgörande vunnit laga kraft för att uppgiften skall få tryckas. Jag har i min fråga begärt att kredituppgifter om privatpersoner endast skulle få lämnas när betalningsförsummelse fastslagits av domstol och först efter det att sådant utslag vunnit laga kraft. Jag medger gärna att det kan vara förenat med stora praktiska svårigheter att i varje särskilt fall utreda om ett slutbevis i mål om betalningsföreläggande, ett lagsökningsutslag eller en tredskodom vunnit laga kraft.

Det är naturligtvis upprörande för dem som berörs. Det finns emellertid möjlighet att vända sig till datainspektionen, och jag vet att datainspektionen har fått anmälningar mot nämnda tidskrift till den verkan det hava kan. Jag vill dock ha sagt i detta sammanhang att om det visar sig att en lagändring erfordras så hoppas jag att en sådan kommer till stånd.

Herr talman! Herr Johansson i Arvika har frågat mig om regeringen avser att lägga fram proposition om ändring i lagen om anställningsskydd enligt motionen 1975:1718, som tillstyrktes av inrikesutskottet i dess betänkande 1975/76:18. Jag delar inrikesutskottets uppfattning i det nämnda betänkandet att mycket talar för en ändring i anställningsskyddslagen såvitt gäller anställningsskyddet för sjukbidragsberättigad. Frågan måste emellertid som utskottet framhåller närmare utredas, och jag avser att som ett led i detta arbete diskutera saken med arbetsmarknadens organisationer vid de överläggningar som arbetsmarknadsdepartementet i maj kommer att ha med dem om trygghetslagstiftningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Leijon för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är att jag, genom engagemang inom Svenska metallindustriarbetareförbundet har kommit i kontakt med ett flertal personer som har erhållit sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring och som med anledning därav har sagts upp från sin anställning. Rent spontant reagerar man mot detta förhållande, därför att sjukbidrag utbetalas till sådana personer som kan bedömas bli arbetsföra igen, endera genom rehabilitering eller på annat sätt. I de fall arbetsförmågan bedöms bli nedsatt till mer än hälften beslutar försäkringskassans pensionsdelegationer om pension. Jag har som motivering i min fråga nämnt att företagen under den nu rådande lågkonjunkturen tycks öka uppsägningarna av sådana anställda som fått sjukbidrag. Man kan f. n. betrakta detta som en generellt förekommande åtgärd inom framför allt de större företagen. Jag kan påvisa tre konkreta exempel på att uppsägning i ett företag som Volvo har skett på grund av att en person fått sjukbidrag. För en månad sedan kom jag i kontakt med en som blivit uppsagd av nämnda skäl efter 31 års anställning, för en vecka sedan med ytterligare en annan som blivit uppsagd efter 20 års anställning på grund av att han erhållit sjukbidrag. Då frågar man sig om dessa uppsägningar kan vara riktiga. Jag vill tolka statsrådets svar så att regeringen nu i överläggningar med arbetsmarknadens organisationer — framför allt löntagarna — är beredd att göra en ordentlig översyn av de här förhållandena. Det kan klart bevisas att företagen i regel inte förlorar någonting på att ha en anställd som är långvarigt sjuk kvar i anställningsrullorna. På min förfrågan till Volvo varför företaget inte kunde ha vederbörande kvar i anställningsrullorna blev svaret att anställningen hävdes av administrativa skäl. För min egen del, men framför allt för deras skull som framdeles kommer att erhålla sjukbidrag, hoppas jag att statsrådets svar kan tolkas så att regeringen kommer att tillse att anställningsskyddet i framtiden skall gälla även då någon erhåller sjukbidrag.

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag vill medverka till att blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall i sin nya utformning tas ur bruk. På blanketten har tillkommit utrymme för beslutande chef att bevilja eller inte bevilja sjukledighet. Det åligger författningsenligt myndigheterna att pröva om förutsättningar för beviljande av sjukledighet föreligger. Prövningen avser i regel endast att fastställa om tjänstemannen på föreskrivet sätt har styrkt behovet av sjukledighet. Den innefattar alltså inte någon medicinsk bedömning. Omfattar sjuktiden högst sju dagar, anses i allmänhet behovet av ledighet styrkt, om tjänstemannen ger in blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall. Vid längre sjuktid krävs dessutom intyg av läkare eller tandläkare. Att myndigheterna har denna prövningsskyldighet är inte någon nyhet. Vad som nu har skett är att ansvariga myndigheter har gjort vissa tekniska ändringar i blanketten. Den har bl.a. kompletterats med rutor för angivande av det beslut som myndighetens prövning har lett till. Det är alltså inte fråga om en saklig ändring utan en blanketteknisk. Om det emellertid skulle vara så, att blanketten i sin nya utformning leder till missuppfattningar bland personalen, är jag givetvis beredd att medverka till att blanketten ses över.

Fru talman! Bakgrunden till min fråga är att SJ-personal har reagerat starkt mot den nya utformningen av blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall. Den fråga som rent allmänt inställt sig är hur vederbörande chef skall kunna avgöra om den anställde varit sjuk eller ej. Chefen har som regel inte någon läkarutbildning. Vidare menar man att ett sådant här förfarande måste strida mot en grundtanke i den reform som medger anställd att vara hemma i högst sju dagar för sjukdom utan att besöka läkare - att den enskilde själv skall kunna ta detta på sitt eget ansvar. Enligt min uppfattning ger de nya formuleringarna uttryck för en för Nr 109 myndarinställning som inte borde höra hemma i en tid då man diskuterar Fredagen den ökat personalinflytande och därmed större ansvar för de anställda. 23 april 1976 Men om någon skall sitta till doms över den anställde måste ju han eller hon fråga sig: Vem skall då avgöra om chefen varit sjuk eller inte Om utformningen i händelse att denne är hemma några dagar från sitt arbete? av blankett rörande = Ett ytterligare stort frågetecken måste också sättas för det sätt på vilket statstjänstemäns blanketten tillkommit. Ingen vet tydligen vem som är den ansvarige. Sjukledighet På socialdepartementet och finansdepartementet har man hänvisat till statskontoret, på statskontoret till riksförsäkringsverket, på riksförsäkringsverket tillbaka till statskontoret. Försäkringskassan i Stockholm hänvisar också till statskontoret. Ingen vet alltså — men man tror att det måste finnas någon djupsinnig förklaring. Därför skulle jag vilja fråga om statsrådet kan ge upplysning om vem som egentligen har utfört den här blankettändringen. Nu säger ju statsrådet att det inte är fråga om någon saklig ändring utan en blanketteknisk och att han, om det skulle vara så att blanketten i sin nya utformning leder till missuppfattning bland personalen, givetvis är beredd att medverka till att blanketten ses över. Det uppfattar jag som positivt. Jag tror att det är nödvändigt. Skall man ändra en blankett, såsom skett i det här fallet, bör man givetvis gå ut med information. Det har inte skett, för inte heller cheferna på det lokala planet tycks känna till varifrån ändringarna har kommit. Det talar väl för att en översyn borde ske. Dessutom är det så att om man är sjuk mer än sju dagar eller om det är något speciellt så måste man alltid visa läkarintyg. Jag kan inte förstå vitsen med att en chef skall sitta och bevilja eller inte bevilja sjukledighet. Den möjligheten måste ju ändå finnas eftersom det lämnats utrymme för en sådan anteckning på blanketten.
Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn uppfattade kanske inte vad jag sade när jag svarade på hans fråga, nämligen att det måste finnas vissa regler för hur man styrker behovet av sjukledighet. Det myndigheterna skall pröva är bara om man följt de regler som gäller för hur man styrker behovet av sjukledighet. Däremot ingår det alls icke i myndighetens befogenheter att pröva om vederbörande varit sjuk eller inte. Det kan inte råda något som helst tvivel om detta med hänsyn till de regler som finns i sjukkontrollkungörelsen. De missförstånd som tydligen, enligt herr Magnusson i Kristinehamn, har uppstått är att de anställda tror att en byråchef nu helt plötsligt skall ta ställning till om en tjänsteman varit sjuk eller inte. Det är alltså icke avsikten och har aldrig varit det. Herr Magnusson frågar vilken myndighet som är ansvarig för den här blanketten. Jag är förvånad över att den frågan över huvud taget behöver ställas här och att inte myndigheterna kan ge klart besked om det. Det skall avges på blankett enligt formulär Försäkran i samband med sjukdomsfall som fastställs av statskontoret efter samråd med riksförsäkringsverket och statens avtalsverk, Klarare kan det inte gärna bli. Det är alltså statskontoret som är ansvarigt för blanketten.

Fru talman! Det har framgått att blanketterna brukar fastställas på det sättet. Men eftersom tydligen inte någon av de tjänstemän som varit vidtalade vare sig på statskontoret eller i riksförsäkringsverket känner till just den förändring jag påtalat verkar det i hög grad egendomligt, det måste man säga. Blanketten som sådan innebär att man måste styrka sin sjukledighet, men den har man även tidigare fått styrka på eget ansvar. Man har skrivit på blanketten och därmed intygat att man varit sjuk i t.ex. fem dagar, och det har inte varit något vidare med det. Jag förstår inte varför det extra tillägget skulle behöva komma in i bilden och för vilket ändamål. Om man har längre sjukledighet har man ju läkarintyg och vid speciella fall kan läkarintyg även infordras för kortare sjukledighet. Och eftersom det här tillägget tydligen vållar irritation bland personalen och kommer att göra det alltmer allteftersom blanketten sprids ute i landet tycker jag det vore bra om statsrådet ville medverka till en förändring.

Fru talman! Fru Lantz har frågat mig hur kommunerna ekonomiskt med nuvarande och föreslaget finansieringssystem skall klara omsorgen för barn med särskilda behov och till vilken besvärsinstans föräldrar skall vända sig om de inte får plats för sina barn. Den av riksdagen nyligen beslutade lagen om barnomsorg innebär en tydligare markering av samhällets ansvar för barn med särskilda behov av stöd och stimulans genom att kommunerna blir skyldiga att bereda dessa barn plats i förskola redan före sex års ålder, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt. Kommunerna blir också skyldiga att genom en planmässig utbyggnad av förskoleoch fritidshemsverksamheten sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad får sådan om inte behovet tillgodoses på annat sätt. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra det utbyggnadsprogram som ingår i överenskommelsen mellan regeringen och Svenska kommunförbundet höjs statsbidragen till daghem och fritidshem kraftigt fr.o.m. den 1 januari 1977. Vid beräkningen av det höjda stats bidraget har också beaktats behovet av extra insatser för barn med behov av särskilda stödåtgärder. Det beslutade statsbidraget innebär att statens andel av kostnaderna för samhällets barnomsorg kraftigt ökas. Beträffande besvärsinstans i dessa frågor gäller att beslut av barnavårdsnämnd eller social centralnämnd kan överklagas till länsstyrelsen om de särskilda förutsättningar som gäller för kommunalbesvär är uppfyllda. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till regeringsrätten.
Fru talman! Till att börja med skall jag be att få tacka för svaret. Det innehåller bara tomma fraser och svarar inte på frågan. Det tillför inte heller debatten några nyheter. fr.o.m. den 1 januari 1977 skall kommunerna för det första anvisa plats i förskola eller fritidshem, för det andra bedriva aktivt uppsökande verksamhet för att ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats och för det tredje verka för att platsen utnyttjas. Detta gäller för barn som har s.k. särskilda behov av vistelse i daghem eller fritidshem. Och det är alldeles riktigt att just dessa barn bereds plats i den kommunala barnomsorgen så tidigt som möjligt. Men hur skall detta i praktiken gå till? Det är det jag har frågat om. De flesta kommuner i Stockholms län räknar enligt förskoleplanerna med att 3 26 av barnen i åldrarna 0-6 år har särskilda behov. Men det finns anledning att anta att den siffran är för låg, då det av undersökningar som gjorts i några nya bostadsområden i Storstockholm framgår att mellan 25 och 40 96 av bara av barnen i fyraårsåldern har särskilda behov. Den uppsökande verksamhet som kommunerna nu är skyldiga att bedriva kan komma att visa på nya stora behovsgrupper. Risker finns att de här barnen inte kan beredas plats i den kommunala barnomsorgen i tillräcklig utsträckning eller att enbart dessa barn kommer att kunna beredas plats. Med nuvarande utbyggnadstakt finns det uppenbar risk för att kommunerna inte förmår uppfylla lagens intentioner. Jag skall ta ett exempel från min egen hemkommun, Huddinge, närmare bestämt från västra Flemingsberg, där det i dag köar 200 barn till daghem, där över hälften av dessa barn är barn med särskilda behov, där det i dag finns ett 90-tal platser och där det 1980 planeras för 126 platser. — Det är den faktiska situationen. Hur menar socialministern att kommunerna skall kunna lösa den här frågan praktiskt? Vänsterpartiet kommunisterna har i många tidigare sammanhang krävt att alla barn skall beredas plats i den kommunala barnomsorgen. Då först löser man eventuella integrationsproblem. Vi har också föreslagit att staten skall ta över barnomsorgskostnaderna helt. Då först löser man kommunernas ekonomiska problem med barnomsorgen. Är det inte på tiden att socialministern och regeringen i övrigt inser att det är den enda möjliga framkomliga vägen när det gäller utbyggnad av den kommunala barnomsorgen, både för att värna om barn med särskilda behov och för att tillgodose alla andra barns rättmätiga krav på en bra daghemseller fritidshemsplats? Frågan står alltså kvar, herr socialminister: Vad skall Huddinge göra praktiskt den 1 januari 1977 när 100 barn i västra Flemingsberg, och förmodligen 1 000 till i kommunen, har laglig rätt att kräva daghemsplats? Vad skall kommunerna i övrigt göra när kanske 100 000-tals barn har denna rätt att kräva daghemsplats och kommunerna inte kommer att kunna uppfylla det kravet?
Fru talman! Kommunernas förskoleplaner visar att utöver alla sexåringar kan f. n. ca 35 000 yngre barn beredas plats i kommunernas deltidsförskola. Antalet sådana platser kommer vidare, enligt förskoleplanerna, att byggas ut ytterligare under de närmaste åren. Jag kan som ett exempel nämna att över 2 000 nya platser i deltidsgrupper har börjat byggas sedan förskolelagen trädde i kraft den 1 juli förra året. Detta visar att kommunerna i sin planering har tagit hänsyn till behovet av platser för de här avsedda barnen. Genom den kraftiga utbyggnad av platser i daghem och fritidshem som följer av överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet och som riksdagen nyligen tagit ställning till ökar vidare möjligheterna att integrera dessa barn inom heldagsomsorgen. Jag kan också nämna att det i socialstyrelsens regi bedrivs försöksverksamhet beträffande organisation och verksamhetsformer för den uppsökande verksamheten. Socialstyrelsen planerar att ge ut vägledande information till kommunerna om vilka åtgärder som denna verksamhet kan föranleda för barn med behov av särskilt stöd. Fru talman! Jag vill bara tillägga att jag nästan förstod att fru Lantz avsåg att fortsätta den debatt som vi förde här den 1 april. Jag hänvisar till protokollet över mina inlägg där. I fråga om Huddinge kan jag säga: Jag förutsätter att just de kommuner som har stora behov nu verkligen skall starta en omfattande utbyggnad — mot bakgrund av de kraftiga stödåtgärder som sätts in från samhällets sida.
Fru talman! Det är riktigt att man kan klara sexåringarna i en deltidsförskola, men de barn som har särskilda behov behöver komma in mycket tidigare och behöver dessutom ha en riktig daghemsplats. I Storstockholmsområdet och förmodligen också på andra platser i landet behöver bara av fyraåringarna nästan hälften plats tidigare än vad som blir fallet vid placering i deltidsförskola. Det är vidare inte fråga om någon kraftig utbyggnad. I dag får totalt 8 2 av förskolebarnen plats på daghem, och 1980 skall 21 96 få det. Vi vet att behovet i dag motsvarar ungefär 50 96 av det totala antalet barn. Det är alltså ingen kraftig utbyggnad, och jag tycker att det är fel att påstå det. När det sedan gäller besvärsfrågan är det intressant att notera att de 100 barnens föräldrar skall vända sig till sociala centralnämnden när deras barn inte kommer att kunna beredas plats den 1 januari 1977. Då vill Om uppskov med jag fråga: Vad kommer att hända om de inte får den plats de behöver för barnen? Det besked jag fått är att de skall vända sig till länsstyrelsen och sedan till regeringsrätten. Innebär det beskedet att regeringen påtar sig att i detta senare skede ge de barn som behöver det plats på daghem?

Fru talman! Herr Strömberg i Vretstorp har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder som syftar till att uppskjuta aviserad personalindragning vid Åsbrohemmets erkända vårdanstalt för alkoholmissbrukare. De senaste årens utveckling på socialvårdsområdet har inneburit ökad satsning på öppna och frivilliga behandlingsformer vilket har lett till ett minskat behov av vårdplatser inom den slutna vården. Därigenom har en viss reducering av platsantalet vid vårdanstalterna för alkoholmissbrukare blivit möjlig. Socialstyrelsen har efter överläggningar med Åsbrohemmets styrelse beslutat minska antalet platser vid denna anstalt från 200 till 150 fr.o.m. den 1 juli 1976. Frågor som hänger samman med en härav föranledd förändring av verksamheten, bl.a. frågan om viss minskning av personalen, har enligt vad jag inhämtat behandlats av en arbetsgrupp med företrädare för anstaltsledningen och personalorganisationerna. Arbetsgruppen har lämnat ett förslag till anstaltsstyrelsen, som efter behandling väntas göra framställning till socialstyrelsen. Det ankommer sedan på socialstyrelsen att besluta om de åtgärder som blir aktuella med hänsyn till förändringarna av verksamheten vid vårdanstalten.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Självfallet har jag den uppfattningen att de erfarenheter som vunnits i den vård som förekommer på våra vårdanstalter och som är föremål för en översyn används till förbättringar, som leder till att de intagna i största möjliga mån och så snabbt som möjligt återanpassas till vårt öppna samhälle. I detta fall utgör vården av alkoholskadade inget undantag. Nykterhetsvården är föremål för olika utredningar som jag hoppas skall leda till förbättringar för de alkoholskadade. Bl. a. har socialutredningen i uppdrag att utreda vem som skall handha — Nr 109 huvudmannaskapet för vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Vidare har Fredagen den den s.k. NEPO-utredningen i uppdrag att göra en översyn av perso 23 april 1976 nalorganisationen vid nykterhetsvårdsanstalterna. SRV Jag har i min fråga tagit upp de personalproblem som uppstått vid Om den uppsökanvårdanstalten Åsbrohemmet genom att socialstyrelsen aviserat kraftiga de verksamheten personalinskränkningar. Jag menar att, eftersom NEPO-utredningen inom inom socialvården en inte alltför avlägsen framtid skall komma med förslag om personalorganisation och man ännu ej vet hur stort personalbehovet kommer att vara, starka skäl talar för att inte i nuläget göra personalinskränkningar. Det kan också finnas anledning nämna, eftersom socialministern tar upp det i sitt svar, att patientantalet minskat från 200 i början av 1970-talet till i nuläget 150. Dessutom har vårdtidens längd minskat från i genomsnitt fyra månader till i nuläget sex å åtta veckor. Däremot har antalet intagningar ökat från drygt 600 i början av 1970-talet till i nuläget ca 900 per år. Därigenom har också personalens arbetsbelastning ökat trots att patientantalet minskat. Och att göra personalinskränkningar kommer att innebära försämrad vård för de intagna. Men när jag nu hörde av socialministern att de problem som jag tagit upp har uppmärksammats och att en arbetsgrupp är tillsatt, hoppas jag att socialstyrelsen i sin bedömning tar hänsyn till de resultat som arbetsgruppen kommer fram till samt att all förändring kommer att ske i nära samråd med den berörda personalen. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om någon utvärdering har företagits i fråga om uppsökande verksamhet från kommunernas sida och, om så inte är fallet, om jag är beredd att göra en sådan. Frågan om en utvärdering av den uppsökande verksamhet som kommunerna bedriver har uppmärksammats i olika sammanhang. En intressant enkät har gjorts av den av socialdepartementet tillsatta pensionärsundersökningen. Den avser förhållandena i kommunerna i april 1975. Enkäten besvarades av 271 av rikets 278 kommuner. En preliminär genomgång av svaren visar att 211 kommuner har uppgivit att kontinuerlig uppsökande verksamhet förekom i kommunen. Verksamheten var i första hand inriktad på ålderspensionärer och förtidspensionärer. Den sköttes till helt övervägande del av hos kommunen fast anställd 19 personal av typ hemvårdsassistenter, hemsamariter, socialassistenter, handikappkonsulenter etc. Tillfälligt anställd personal användes dessutom i viss utsträckning. I 181 kommuner hade en eller flera gånger genomförts en inventering av pensionärernas sociala situation i hela eller delar av kommunen. Vidare kan nämnas att 60 kommuner hade träffat överenskommelse med postverket om viss medverkan av lantbrevbärare i den uppsökande verksamheten. I flera kommuner planerades liknande medverkan. Jag skall inte ytterligare gå in på pensionärsundersökningens material. Den kommande redovisningen kommer att ge oss ökade kunskaper om insatserna på detta viktiga område. Jag vill i detta sammanhang också påminna om det stora arbete som försäkringskassorna lägger ner för att var och en skall få de socialförsäkringsförmåner som han har rätt till. En undersökning år 1972, som omfattade drygt 200 000 s.k. 0-klassplacerade personer, ledde till att över 50 000 försäkrade inplacerades i sjukpenningklass. Pensionsutredning företogs för omkring 1000 försäkrade. Försäkringskassorna tog i vissa fall kontakt med sociala och andra myndigheter i syfte att initiera serviceoch vårdåtgärder m.m. Så skedde i fråga om ca 2 000 försäkrade. Positiva åtgärder vidtogs således i mer än 25 96 av samtliga fall. En uppföljning år 1974 visade att ytterligare drygt 15 000 försäkrade hade erhållit socialförsäkringsförmåner i form av sjukpenning eller pension. Den sociala hemhjälpen i kommunerna har som vi alla känner till stor betydelse för den uppsökande verksamheten. De som utreder och prövar behovet av social hemhjälp får, särskilt om de arbetar i ett geografiskt begränsat distrikt, ofta en god kännedom om människorna där. Vidare vill jag erinra om att olika frivilliga organisationer, bl.a. Pensionärernas riksorganisation och Röda korset, samarbetar med en del kommuner för att förbättra den uppsökande verksamheten och för att stimulera till förbättrade kontakter människor emellan. Slutligen kan nämnas att det inom kort kommer att redovisas en sammanställning och utvärdering av den uppsökande verksamhet som med bidrag av glesbygdsmedel genomfördes under åren 1969-1975 bland äldre och handikappade i 35 kommuner inom det allmänna stödområdet. Den uppsökande verksamheten har på olika sätt uppmärksammats i utbildningen och har bl.a. behandlats vid många kurser och konferenser i Kommunförbundets regi. Den har också tagits upp vid socialvårdskonsulenternas kontakter med företrädare för de sociala centralnämnderna. Enligt min mening har den ändring i socialhjälpslagen som avsåg den uppsökande verksamheten och de tankar och riktlinjer som låg bakom denna ändring på ett påtagligt sätt satt sin prägel på den kommunala socialvården.

Fru talman! Jag vill allra först tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att socialministern i sitt svar konstaterar att den ändring i socialhjälpslagen som avsåg den uppsökande verksamheten och de tankar och riktlinjer som låg bakom denna ändring på ett påtagligt sätt satt sin prägel på den kommunala socialvården. Jag vill inte på något sätt bestrida riktigheten i detta konstaterande, men man kan dock inte bortse från att det fortfarande, trots allt vad som gjorts, förekommer att åldringar och handikappade bor nära nog i isolering. Detta inträffar inte bara i glesbygder, utan dess värre också i tätorterna, där anonymiteten bidrar till isoleringen. Det har exempelvis förekommit att åldringar legat döda i sina lägenheter i veckor, t.o.m. månader, innan de sociala myndigheterna fått kännedom om fallen. Jag vet att det kan vara svårt för de socialvårdande myndigheterna att komma i kontakt med en del åldringar, som hellre lever i isolering än finner sig i något slag av omhändertagande. Dessa människors integritet måste man ta hänsyn till och respektera, men de socialvårdande myndigheterna måste i sitt arbete informera på ett sådant sätt att de vårdbehövande blir medvetna om sin situation och att de kan få hjälp att leva ett drägligt och människovärdigt liv. Trots att jag vet att oerhört mycket gjorts för att förbättra den sociala situationen för de gamla och handikappade, återstår tyvärr ändå mycket innan förhållandet blir helt tillfredsställande. Jag skall ange ett par exempel bland många utan att därmed namnge de berörda kommunernas socialvårdande myndigheter. Ett fall gällde färdtjänsten. Trots att sådan färdtjänst fungerat i flera år hade ett par åldringar, som båda var handikappade, inte haft vetskap om att deras kommun tillhandahöll denna service för resor till och från tätorten, som i detta fall var belägen någon mil från deras bostad. Efter kontakt med sociala centralnämnden i kommunen fick de löfte om en fri resa i veckan till och från tätorten. Att dessa människor inte haft vetskap om färdtjänsten visar att informationen i detta fall inte fungerat tillfredsställande. Också ett annat fall som jag vill åberopa ger belägg för att den sociala omvårdnaden inte är vad den borde vara. En åldring, som bodde ensam i sin stuga, var i behov av vård och var villig att flytta till ortens pensionärshem. Han fick vänta i över ett års tid, och när han äntligen fick plats på hemmet och socialvården kom för att hämta honom, fann man honom i medtaget tillstånd utanför sin bostad. Efter en kort tid avled han. Jag har med det sagda inte velat anklaga vederbörande kommuner.

Jag vet av egen erfarenhet vad dessa organisationer uträttar, särskilt genom att skapa kontakt människor emellan men också genom att ge de handikappade självkänsla och självför troende som kan betyda så erhört mycket just för dessa människor. Även om mycket gjorts, särskilt när det gäller den uppsökande verksamheten, vilket det lämnade svaret visar, så är därmed inte sagt att den sociala omvårdnaden fungerar i alla avseenden tillfredsställande. De anförda exemplen visar om inte annat att så är förhållandet. Jag tror —- och det var förresten socialministern inne på i sitt svar — att de frivilliga organisationerna har en mycket stor betydelse. Socialministern åberopade bl.a. Röda korset. Jag åberopar handikapporganisationernas stora möjligheter att hjälpa till genom den uppsökande verksamheten. Låt mig, herr socialminister, citera ur en insändare i Svensk Handikapptidskrift för en tid sedan, som jag tycker på ett föredömligt sätt ger uttryck för vad dessa organisationer kan betyda för kontakten handikappade emellan och mellan handikappade och icke handikappade. Insändaren är kritisk mot den uppsökande verksamhet som bedrivs ute i primärkommunerna. Jag citerar: ”Därför borde den uppsökande verksamheten bli effektivare från såväl samhällets sida som från vår egen handikapporganisations. Inte minst medlemmar i en handikappförening och styrelsemedlemmar och andra förtroendemän-kvinnor kan här göra en insats i den uppsökande verksamheten. Framför allt har våra medlemmar större möjlighet att intressera vederbörande som sitter isolerad och inte har intresse för att söka kontakt. Detta kan ske genom att tala om egna erfarenheter, hur de själva fått hjälp och kommit med i handikappsammanslutningar och vad glädje och nytta de haft av kamratskap och gemenskap. Ofta är vi handikappade själva bättre skickade att få kontakter med personer ute i glesbygderna som är i behov av upplysning om läkarbehandling, hjälpmedel, handikappföreningar, färdtjänst och de resurser kommuner, landsting och statsmakterna har att erbjuda. Därför vill jag rikta en varm vädjan till medlemmar i handikappföreningar att ta reda på, om det i vederbörandes omgivning finns personer som är mer eller mindre handikappade och som borde uppsökas och som det även bör vara angeläget att underrätta de sociala myndigheterna om. Även om resultatet ej alltid blir så stort, så är varje åtgärd och initiativ i vad som här framförts av stor vikt, då det kan rädda från ofta självupptagen isolering eller brist från samhällets sida i fråga om den uppsökande verksamheten. Något måste göras inte minst av de handikappade själva som kommit med i våra sammanslutningar är av stor betydelse.

Utan att på något sätt bli patetisk vill jag säga att det helt enkelt är vår skyldighet att söka skapa drägliga levnadsbetingelser för dessa grupper, för åldringarna och de handikappade. De har rätt att kräva ett större mått av samhällets omvårdnad än vi övriga medborgare. Jag skulle i detta sammanhang vilja vidga begreppet och säga att målsättningen i vårt samhällsarbete måste vara att skapa en social omvårdnad för alla som är i behov därav. Jag tänker då på de sjuka, speciellt på dem som vistas på våra långvårdsavdelningar, på åldringarna och på de handikappade. Menar vi allvar med vårt tal om jämlikhet och solidaritet, är prioriteringen inte svår. Jag ber ännu en gång, fru talman, att få tacka för svaret på min interpellation.
Fru talman! Jag vill gärna understryka vad herr Börjesson i Falköping här framhöll — handikapporganisationernas värdefulla insatser på detta utomordentligt viktiga arbetsfält. De har kunskap, kännedom och också vida personliga kontakter. Här behövs alla goda krafters samverkan. Det är en uppfordrande uppgift för — egentligen — oss alla. Jag skall inte vidga debatten, fru talman, utan bara göra ett tillägg. Herr Börjesson var inne på frågan om informationen, och den är naturligtvis i detta sammanhang också mycket viktig. Kommunerna har under senare år vidgat sina insatser på ett markant sätt, och det bör noteras. Detta gäller även de frivilliga organisationerna, exempelvis handikapporganisationerna. Vi har ju också från samhällets sida sökt att på olika sätt vidga informationsverksamheten. Jag kan som ett exempel nämna att en ny upplaga av socialkatalogen just i dessa dagar börjar delas ut till alla hushåll i vårt land.
Fru talman! Jordbruksministern skulle i dag ha besvarat en interpellation av fru Hambraeus om kommunernas avfallshantering. Fru Hambraeus är emellertid på grund av sjukdom förhindrad att ta emot svaret i dag. Jordbruksministern kommer därför att besvara interpellationen vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit för att en av riksdagen begärd utredning rörande vidgade möjligheter till notarietjänstgöring skall komma till stånd och vilka bedömningar som gjorts med avseende på formerna för och inriktningen av utredningsarbetets bedrivande. Notarienämnden och Juristoch samhällsvetareförbundet har kommit in till regeringen med framställningar i samma ämne. Riksdagens begäran om utredning och nämnda framställningar behandlas f.n. inom justitiedepartementet. Jag är ännu inte beredd att redovisa mina överväganden i ämnet. Bl. a. bör överläggningar med berörda fackliga organisationer först äga rum.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I sin knapphändighet ger det dock den upplysningen att man nu verkligen försöker komma fram till ett snabbt resultat i denna fråga.

Notarienämnden har i anslutning till behandlingen av motionen av herr Westberg i Ljusdal och mig uttalat sig positivt om motionens syfte och efter remisstidens utgång också kommit in med ett förslag om att en utredning skulle tillsättas. Detta hände alltså i slutet av förra året. Som framgår av statsrådets svar arbetar man också inom Juristoch samhällsvetareförbundet med denna fråga, och man hade där ett arbetsförslag redan i december 1975. Jag vet inte när det inlämnats till departementet, men jag förutsätter att det skedde i början av innevarande år. Här är naturligtvis inte tid och plats att diskutera sakfrågorna. Men jag vill i mitt inlägg understryka behovet av att frågorna kommer upp till snabb utredning. Det visar sig att inte minst de s.k. notariepaketen, där tjänstgöring i tingsrätt kombineras med tjänstgöring hos kronofogde eller vid polismyndighet eller åklagarmyndighet, inte bara är eftersökta utan också av många anses innebära en nödvändig tjänstgöring. Det har ifrågasatts om det inte borde vara obligatoriskt att tjänstgöra vid åtminstone två myndigheter. Resursfrågan är också intressant i sammanhanget. Sveriges yngre jurister har gjort en kartläggning och föreslagit att ett antal notarietjänster skulle skapas inte minst i departementen, vid de allmänna advokatbyråerna och inom kommunerna. Det rör sig här om ett vitt fält, och ju förr en utredning kommer fram, desto bättre.
Herr talman! Juristoch samhällsvetareförbundet begärde i en framställning som kom in till justitiedepartementet den 1 mars i år att innan den av riksdagen begärda utredningen tillsattes överläggningar skulle tas upp mellan företrädare för departementet och förbundet. Som herr Nyquist kanske observerade talade jag i mitt svar om ”överläggningar med berörda fackliga organisationer”. Överläggningarna gäller alltså inte bara Juristoch samhällsvetareförbundet. Denna fråga är kanske besvärligare än den ser ut. Den berör nämligen också vissa TCO-förbunds strävanden att bereda kontorsadministrativ personal mer kvalificerade arbetsuppgifter, och dessa strävanden stöttas från andra håll. Det är alltså strävanden som går tvärsemot önskemålet att ha flera notarier vid t.ex. tingsrätterna. Jag har velat redovisa detta för att förklara att utredningen inte bör tillsättas förrän vi haft dessa överläggningar, och sedan får vi se vad som kan komma ut av det.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de kompletterande upplysningarna. Den 1 mars kom alltså en framställning från JUS, och det finns självfallet anledning att närmare se på denna. Jag vill fråga statsrådet: Finns det någon tidsplan för hur departementet kommer att handlägga den här saken? När kan man tidigast räkna med att departementet tar ett avgörande?
Herr talman! Naturligtvis skall vi behandla detta så snart arbetsmöjligheterna inom departementet medger det. Förberedande arbete pågår redan med promemorior beträffande olika problemställningar. Så snart vi är klara med det skall vi ha överläggningar med i första hand Juristoch samhällsvetareförbundet.

fru Anérs den 31 mars anmälda fråga, 1975/76:299, och anförde: Om tillsättningen av Herr talman! Fru Anér har frågat mig om den i förra årets kultur = arbetsgrupp för ett har blivit tillsatt. uppslagsverk Förslaget att ge statligt stöd för utgivningen av ett nytt svenskt upp slagsverk väcktes av litteraturutredningen. Remissinstanserna reste en rad invändningar mot utredningsförslaget, och även i den allmänna de batten har påpekats problem och möjligheter som litteraturutredningen inte närmare behandlat. Vidare har kulturutskottet vid behandlingen av förra årets kulturproposition framhållit att frågan om tillkomsten av ett nytt uppslagsverk med fördel skulle kunna lösas i nordiskt samarbete. Det är således en rad frågor som måste analyseras närmare innan den aviserade gruppen kan sätta i gång sitt arbete. Jag räknar emellertid med att gruppen skall kunna tillsättas under den närmaste tiden.
Herr talman! Det finns en grund för bildningsoch kunskapssträvandena i ett land som inte kan avskaffas av några undervisningsreformer, och det är de stora, övergripande uppslagsböckerna. Hur än allting sviktar och utsätts för kritisk granskning så finns det ändå en viss fast uppsättning av fakta som alla behöver ha tillgång till. För min och tidigare generationer fanns, och finns för den delen än i dag, de två verken Svensk uppslagsbok och Nordisk familjebok, båda klassiska i sitt slag. I många svenska hem finns fortfarande de äldre upplagorna av dessa böcker kvar. De har blivit rariteter på antikvariaten med höga priser, och det är fortfarande en stor tillgång att ha dem till hands, om också — det måste erkännas — ibland för nöjesläsning. I dag är det bara ett enda motsvarande verk som är under utgivning. Det är Bra Böckers lexikon i 24 band, ett bra, populärt och därtill billigt verk. Men om nästa generation skall kunna få del av ett uppslagsverk som produceras i vårt eget land måste detta förberedas nu. Litteraturutredningen föreslog därför att staten skulle ta ett aktivt ansvar för en sådan utgivning. Riksdagen ställde sig bakom tanken men ingenting har tidigare hörts om saken. Det är därför jag ställt denna fråga till utbildningsministern. Jag tackar nu för svaret och är glad att arbetet snart kommer att sättas i gång. Det är riktigt att förberedelsetiden för ett sådant här uppslagsverk är utomordentligt lång. Man kan förmoda att från den dagen arbetsgruppen faktiskt tillsätts till dess ett färdigt verk föreligger på den svenska marknaden kommer att förflyta minst åtta till tio år. Det är inte ett perspektiv som får innebära att man försenar förberedelsearbetet. Det är också riktigt, som statsrådet säger, att det är många frågor som 35 behöver belysas. Skall uppslagsverket t.ex. utformas i samarbete med förlag i andra länder, som parallellt håller på med internationella uppslagsverk? Skall man bygga på den traditionella lexikografiska princip som våra tidigare uppslagsverk följt eller skall man använda den visuella metod som gjort moderna lexikografer i vårt land världsberömda? Hur stort skall omfånget vara? Är det bättre med ett något mindre lexikon som kan förnyas med 15-20 års mellanrum eller skall man föredra ett mera omfattande och utförligt uppslagsverk som kanske inte kan förnyas annat än efter 25-30 år? Det är en rad frågor som här måste prövas, givetvis i samverkan med alla dem i vårt land som har lexikografisk erfarenhet. Likaså bör internationella kontakter tas. Det är viktigt att arbetsgruppen kan komma i gång så snart som möjligt och att man verkligen utnyttjar det kunnande och den erfarenhet som finns i branschen. Detta är om något en kulturfråga. Förberedelserna kunde ha startat tidigare, men det viktiga är nu att vi är överens om att förberedelserna måste bedrivas med skyndsamhet och omsorg.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är medveten om väntetiderna vid studiemedelsnämnderna och — om så är fallet — vilka åtgärder jag avser att vidta för att nedbringa väntetiderna. Behandlingstiden vid studiemedelsnämnderna är f. n. — med undantag av nämnderna i Uppsala och Stockholm — ca en vecka för en normal ansökan. En så kort behandlingstid måste betecknas som tillfredsställande. I början av terminerna är behandlingstiderna något längre. Vid nämnderna i Uppsala och Stockholm har behandlingstiderna framför allt i början av år 1976 varit onormalt långa. Studiemedelsnämnderna handlägger fr.o.m. den 1 januari 1976 ansökningar om studiemedel för gymnasiala studier för äldre studerande samt om återkrav av studiemedel. Sådana ärenden handlades tidigare av centrala studiestödsnämnden. Flertalet av ansökningarna har därvid fallit på studiemedelsnämnden i Stockholm. Olyckligtvis har nämnderna i Uppsala och Stockholm samtidigt med den ökade arbetsbelastningen drabbats av omsättning och sjukdom bland personalen. Dessa är huvudorsakerna till förseningarna vid dessa nämnder. För att möta den väntade arbetsbelastningen har för innevarande budgetår anslagits en halv miljon kronor till extra personal. Regeringen har dessutom nyligen beslutat om extra resurser till nämnden i Stock holm, och centrala studiestödsnämnden har lämnat tillfällig personal Nr 110 förstärkning till denna nämnd. Tisdagen den I årets budgetproposition, som riksdagen i berörda delar nyligen har 27 april 1976 bifallit, finns upptaget dels en halv miljon kronor för extra personalj — dels 3,5 milj.kr. för utveckling av ett databasorienterat system för bl.a. Om åtgärder för att registrering och utbetalning av studiemedelsansökningar vid nämnderna. — nedbringa vänteti Detta system, som avses bli infört fr.o.m. år 1978, syftar bl.a. till att — den vid studiemeavsevärt förkorta behandlingstiderna i framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som tydligt visar att statsrådet och departementet är medvetna om den här situationen och också, såvitt jag förstår av svaret, har vidtagit och är på väg att vidta åtgärder för att mildra de besvärliga förhållanden som tycks vara ett resultat av olyckliga omständigheter. Men då vill jag fråga statsrådet varför ni inte direkt talar om det här för studenterna. Det har påståtts från Uppsala att man blivit förvägrad att göra en uppvaktning i den här frågan. Man har sagt att man från år till år har haft de här bekymren just i Uppsala, och nu hade man —- eftersom förhållandena var speciellt besvärliga — velat uppvakta statsrådet. Då tycker jag att det hade varit naturligt att på lämpligt sätt meddela berörda personer de uppgifter som jag nu har fått ta del av. Jag tycker att det är utomordentligt tillfredsställande att extrapersonal nu sätts in och att man också ser över hela registreringsoch utbetalningssystemet och får det effektiviserat. Det har under hand sagts att det är vissa bekymmer just med besked från vederbörande nämnder — att man t.ex. ger olika besked från gång till annan. Det påstås också att när någon besvärar sig mot den lokala nämndens beslut och går till centrala studiestödsnämnden har denna senare ibland inte alla handlingar — dvs. vederbörandes ansökan till den första instansen. Jag begär inte att statsrådet skall kunna ge besked om detta i det här läget, men jag utgår från att statsrådet även i den delen medverkar till en översyn av rutiner och handläggning, så att man kan tillgodose högt ställda krav på att den enskilde snabbt skall få svar i de angelägna frågor, som det här rör sig om.
Herr talman! Jag vill först säga att vi inom departementet självfallet inte vägrar några människor att uppvakta oss, men att vi ibland talar om för folk att det är mera praktiskt att gå till dem det vederbör. Man får i allmänhet snabbare svar på det viset, eftersom vi normalt inte har ett svar att ge, om vi inte i detalj vet vad det rör sig om. I övrigt vet jag att centrala studiestödsnämnden arbetar mycket med att gå igenom rutinerna på de olika nämnderna för att försöka få till stånd en förkortning av behandlingstiderna. Självfallet är det utomordentligt viktigt. Men jag tror mig kunna garantera att den ansvariga 31 myndigheten arbetar mycket noga och mycket kontinuerligt med det här problemet.
Herr talman! Får jag bara avslutningsvis för egen del fråga herr statsrådet i vad mån man under hand till vederbörande studiemedelsnämnder för kännedom överlämnat de uppgifter som jag fått här i dag. Eller är det förstahandsuppgifter?
Herr talman! Det är fråga om en offentlig handling, som självfallet står till deras förfogande precis som allt annat som förekommer här i riksdagen.
Herr talman! Bakom min fråga låg självfallet det ytterligare spörsmålet om det verkligen skall behövas en fråga i Sveriges riksdag för att våra studiemedelsnämnder och studentrepresentanterna skall få den här värdefulla informationen.
Herr talman! Som jag alldeles nyss sade är centrala studiestödsnämnden livligt verksam med denna sak. Men det är klart att det beror på vart man riktar frågorna. Om man vänder sig till studiemedelsnämnderna får man dock samma svar som det jag har lämnat.
Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat mig om jag anser det rimligt att forskare knutna till olika projekt inom sekretariatet för framtidsstudier skall behöva riskera politiskt betingad censur från regeringens kansli av faktasammanställningar eller forskningsarbeten medan den ansvariga parlamentariska styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier inte ens sett materialet. Han har vidare frågat hur jag anser att framtidsstudiernas fria och oberoende ställning i detta avseende skall garanteras framöver. Sekretariatet för framtidsstudier har, ända sedan det inrättades 1973, haft den formella ställningen av en kommitté. I oktober 1975 upplöstes den s.k. referensgruppen och särskilda sakkunniga tillkallades med uppgift att leda verksamheten. Kommittén fungerar som styrelse i enlighet med riksdagens intentioner. De fyra olika projektgrupper som hittills inrättats har självständigt ansvar för sitt arbete och sina resultat. Någon censur har hittills inte utövats och får självfallet inte utövas. De bästa garantierna för framtidsstudiernas fria och oberoende ställning skapas enligt min mening av att de även i fortsättningen bedrivs med stor öppenhet mot den allmänna debatten och genom att de projektansvariga arbetar med ett så brett spektrum av kontakter som möjligt. Om styrelsen för sekretariatet anser att informationen om pågående projekt behöver förbättras utgår jag från att styrelsen tar initiativ till sådana förbättringar.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Innan jag går in på svarets innehåll vill jag betona ett par saker. För det första: Vi diskuterar inte här innehållet i enskilda forskarrapporter eller rapportutkast — det är alltså inte fråga om huruvida det här aktuella rapportutkastet är mums för centern eller inte. För det andra: Det försök till ”politisk betingad censur” som jag nämnt i min fråga gäller ett övertramp som begåtts i kanslihuset. Min kritik riktar sig därför mot kanslihuset och i ingen del mot sekretariatet för framtidsstudier och dess sätt att fungera, än mindre mot de projektgrupper som håller på med de fyra framtidsstudierna. Riksdagens beslut angående framtidsstudierna och deras organisation var liksom också beslutets syfte entydigt i höstas — framtidsstudierna skulle bedrivas i former som tillförsäkrar dem hög grad av oberoende och skulle ges en så bred värderingsmässig grund som möjligt. När vi som är ledamöter av framtidssekretariatets styrelse i pressen t.ex. anklagas för att inte ta del av rapportutkast är den kritiken dessutom grundlös i det aktuella fallet. Det gavs ingen detaljerad genomgång i styrelsen den 12 februari av detta utkast. När jag nu har tillgång till rapportutkastet visar det sig dessutom att det är daterat den 18 mars 1976. Detta nämner jag som bakgrund. Statsrådets svar understryker det självklara att censur inte får utövas. Det är bra att det sägs ut — även om det är självklart. Men den fråga man ställer sig när det gäller resten av svaret är följande. Statsrådet hänvisar där till en stor öppenhet mot den allmänna debatten och att detta i det aktuella fallet skulle vara garanti nog mot smussel i kanslihuset. Öppenhet är bra, jag instämmer i det, men på vilket sätt garanterar den att vi inte får ett upprepande av det som nu inträffat? Den frågan tycker jag att statsrådet Zachrisson skall svara på. Jag kan inte se att det svar han här lämnat på den punkten innehåller några garantier framöver. Det är viktigt att sådana garantier finns därför att förtroendet för framtidsstudierna vill vi ju alla behålla. Om detta förtroende undergrävs vore det mycket olyckligt. Vi har hittills haft ett mycket gott samarbete inom sekretariatet på denna punkt — det vill jag betona — och inom den styrelse som finns. Men på vilket sätt är statsrådets recept alltså en garanti mot ett upprepande av det som nu har skett?
Herr talman! Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa insinuationen att det förekommer någon politiskt betingad censur. Ingen sådan censur har förekommit och skall självfallet inte heller förekomma. Det är självklart, säger herr Olof Johansson, och det är precis vad det är. Den aktuella energistudien har lagts upp i samråd med sekretariatet för framtidsstudier, men arbetet och resultatredovisningen sker helt på projektgruppens eget ansvar. Det är också där som garantin ligger. Sedan kan jag naturligtvis inte garantera att inte enstaka tjänstemän kan få en tanke som inte rimmar med vad vi betraktar som normal öppenhet. Men det är en alldeles självklar utgångspunkt för arbetet i kanslihuset lika väl som i sekretariatet för framtidsstudier att det skall ske i en öppen och låt mig säga aktiv anda, för det är genom en sådan öppen debatt som vi kan få fram de uppgifter som vi behöver för att föra bl.a. arbetet med energipolitiken vidare.
Herr talman! Det har ju sagts i alla sammanhang, att departementens kontakt med framtidsstudieverksamheten syftar till att främja en mer långsiktig planering inom departementen. På vilket sätt nås detta syfte genom att utkast — som statsrådet erkänner nu, öppna för politisk påverkan av enskilda tjänstemän — skickas till kanslihusets referensgrupper som, det vill jag understryka, har mycket diversifierad verksamhet? Varför går det inte lika bra med de färdiga rapporterna? Varför inbjuda till denna typ av politisk påverkan innan rapporterna ens är färdiga? Anser utbildningsministern det rimligt att vi i styrelsen sedan skall fungera som någon sorts kontrollanstalt för oss själva och för forskarna i de olika projektgrupperna och sitta och granska utkasten mot de slutliga rapporterna för att se om där har ändrats något och om ändringarna kan ha politisk bakgrund?
Herr talman! Jag vet att det på borgerligt håll är vanligt att försöka med diverse konspirationsteorier. Det är väl inte så konstigt att man försöker ha god kontakt med referensgrupper av olika slag. Det finns ju åtskilliga sakuppgifter som man på det viset kan få ordentligt verifierade. För att få snabbhet och effektivitet i arbetet på sekretariatet lika väl som i utredningsarbetet är det också naturligt att man tar de olika kontakter som behövs för att få fram uppgifter av olika slag. Det är något helt annat än om det skall vara en öppen redovisning eller inte. Och i det fallet är vi, hoppas jag, helt överens.
Herr talman! Herr statsrådet talar om konspirationsteorier. Ja, det förekommer många målmedvetna försök från kanslihusets sida att med interna utredningar om kärnkraftsfrågan styra debatten på det området. Därför må det väl förlåtas mig om jag är i varje fall misstänksam när jag därutöver märker att man inte utan vidare och på alla händer är beredd att opåverkade släppa ifrån sig rapporter som kommer utifrån. Frågan är ju om detta är toppen på ett isberg eller inte, och det är därför som den här debatten måste föras. Jag är den förste att erkänna att det är viktigt att vi kan ha en öppenhet i framtidsstudiedebatten, men den öppenheten gagnas inte av sådana saker som har hänt under den senaste tiden när det gäller den aktuella rapporten om kärnbränslecykeln.

Herr talman! Herr Lidgard har bett mig redogöra för vilka möjligheter som finns att förhindra att den danske regissören Jens Jörgen Thorsens film om Jesu liv produceras i vårt land med stöd av offentliga eller därmed jämförbara medel. Fröken Rogestam har frågat mig om jag anser det lämpligt att med statliga medel delta i finansieringen av filmen och om jag anser det lämpligt att en film av denna karaktär visas. Herr Persson i Heden har frågat mig om jag anser det vara förenligt med ett sant etiskt tänkande att producera en film av det aktuella slaget samt om jag vill medverka till att inspelningen av filmen förbjuds i Sverige. Fröken Hörlén har frågat mig om jag delar uppfattningen att det skulle te sig stötande för stora grupper om den aviserade filmen om Jesu sexliv producerades. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang och vill först lämna en redogörelse för de bestämmelser som gäller för offentligt eller därmed jämförbart stöd till produktion av film. Mellan Svenska filminstitutet och Sveriges Radio har innevarande budgetår inletts ett samarbete beträffande filmproduktion. Parterna har träffat avtal om att tillskjuta vardera 5 milj.kr. till en gemensam produktionsfond. 70 26 av fonden skall disponeras för produktion av biograffilm som först skall visas på biograferna och därefter i televisionen. Beslut om vilka biograffilmer som skall få produktionsstöd från fonden fattas genom ett samrådsförfarande mellan Filminstitutet och Sveriges Radio, som in nebär att båda parter måste vara överens. Det är således Svenska filminstitutet och Sveriges Radio som skall ta ställning till frågan om ett eventuellt produktionsstöd. Enligt uppgift har Sveriges Radio efter att ha tagit del av manuskriptet beslutat att säga nej till produktionen. Därigenom saknar frågan f. n. aktualitet också för Filminstitutets del. En grundläggande princip för beslut om statligt stöd till filmproduktion är att de organ som har anförtrotts bedömningen garanterats en självständig och oberoende ställning. Ingen kan i efterhand korrigera de beslut som fattas av den grupp som svarar för urvalet. En annan strävan har varit att sprida beslutanderätten på så många som möjligt och därigenom skapa de bästa förutsättningarna för att olika slag av projekt kan få stöd. Dessa principer är det enligt min mening nödvändigt att följa om kulturpolitiken skall kunna främja den konstnärliga förnyelsen och medverka till att skydda och utvidga yttrandefriheten. Principerna präglar också de regler för beslut som gäller i övrigt på kulturområdet, t.ex. för stödet till teatern, litteraturen och utställningsverksamheten. Jag vill erinra om att riksdagen vid sin behandling av 1974 års kulturproposition beträffande målen för kulturpolitiken anslöt sig till detta synsätt. I propositionen framhöll jag att ”den auktoritära metoden att med administrativa medel hindra vad man tycker är ett obehagligt kulturutbud måste bestämt avvisas”. Detta uttalande vann riksdagens enhälliga anslutning. Ett mycket stort antal privatpersoner och organisationer har skrivit till regeringen och gett uttryck för sin uppfattning att det inte bör ges något statligt stöd åt den omdiskuterade filmen. Många uppfattar filmen som en kommersiell spekulation som det inte är motiverat från kulturpolitiska synpunkter att främja. Många anser också att filmen skulle skada de kristna värdena. Filmprojektet ger som det kort presenterats intrycket av att vara en utmanande spekulation. Mot den bakgrunden har jag full förståelse för att många människor har reagerat så starkt mot filmplanerna. Grov kommersiell spekulation står naturligtvis inte i överensstämmelse med den kulturpolitik som regering och riksdag enigt står bakom.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det långa och utförliga svaret, så långt att man knappt hinner ta del av det på den korta tid man har till sitt förfogande. Innan jag går in på själva svaret finner jag det angeläget att understryka att den rubrik som min enkla fråga utan min medverkan har fått ger ett felaktigt intryck av vad jag frågat om. Det förefaller mig så mycket mer nödvändigt att påpeka detta som rubriken återfinns i departementschefens svar. Jag har inte frågat om möjligheterna att förhindra inspelningen av den s.k. Jesusfilmen, utan om möjligheterna att förhindra att statsmedel eller därmed jämställda medel lämnas som produktionsbidrag. Det är en väsentlig skillnad. Det förra syftar nämligen till en sorts förhands Nr 110 censur. Jag vill bestämt säga att censur ligger helt utanför det som Tisdagen den jag kan ansluta mig till. 27 april 1976 Normalt kan en svensk medborgare inte mäla sig ut ur den offentliga —:C7Z verksamheten. Det hör till spelets regler att man rättar sig efter i normal — Om åtgärder för att ordning fattade beslut och stiftade lagar även när man ogillar dem. Men = förhindra inspelning opinionsbildningen är fri. Och när den någon gång blir så stark som av film om Jesu liv den blivit i fråga om den planerade inspelningen av Jesusfilmen är det beslutsfattarnas och därmed riksdagens skyldighet att fråga sig vilka möjligheter som finns att tillgodose opinionen. Tusentals och åter tusentals människor har i dessa dagar givit uttryck för hur kränkande det är för dem och hur sårade de känner sig om denna film förverkligas. De uppfattar filmen som ett angrepp på någonting som rör deras innersta känslor och värderingar. Jag har, herr talman, fått mig tillsända opinionsyttringar från mer än 5 000 människor i en viss del av vårt land. Det är människor som vill att jag skall vidarebefordra deras indignation till Sveriges riksdag och till er, herr talman. Jag skall så småningom be att få överlämna handlingarna. Nu har det organ som har att besluta om bidraget löst frågan för den här gången genom att inte bevilja något anslag. Opinionsbildningen har tydligen fungerat och jag tycker att det är ett sundhetstecken som vi skall glädja oss åt. Det är bara egenansvaret hos beslutsfattare, såväl offentliga som privata, som kan rädda oss från detaljrika och rigorösa bestämmelser om vad som skall vara tillåtet eller inte. Förhandscensur är ett diktaturstaternas kännemärke. Jag vill än en gång understryka att det inte är det som jag är ute efter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Beskedet för några veckor sedan att det fanns långt framskridna planer på att göra en film om Jesu sexliv, delvis finansierad med statliga pengar, har med rätta upprört många människor. Samfundsledare och otaliga enskilda människor har protesterat. I vårt samhälle är yttrandefriheten viktig, konstnärers och andras. Det har betonats i de senaste årens kulturdebatt. Men det måste hela tiden och för oss alla vara en frihet under ansvar. Det i bokform utgivna manuset till filmen är enligt många bedömare pornografiskt. Det ger, åtminstone om man skall döma av i pressen publicerade utdrag, ingående skildringar av sexuella kontakter som Jesus påstås ha haft med olika kvinnor. Det saknar varje sammanhang med evangeliernas historiska material om Jesu person. Manusförfattaren har inte fått fram några nya uppgifter om Jesu tidiga liv. Det är inte något sådant som människor från olika utgångspunkter nu har velat censurera eller förtiga. Innehållet är helt och hållet fria fantasier eller spekulation, allt framställt på ett sådan sätt att det djupt 43 kränker många människors tro och livsuppfattning. De pengar från Filminstitutet som nu diskuteras när det gäller finansiering av filmen är i och för sig inbetalda av biograferna i enlighet med filmavtalet. Enligt uttalande i förra årets kulturproposition har detta avtal medfört att en betydande del av de medel som finns tillgängliga för produktion av svensk film fördelas efter andra kriterier än de kommersiella, och det hoppas jag fortfarande gäller. Statsrådet har i olika sammanhang pläderat för åtgärder som syftar till att minska de negativa effekterna av det kommersiella systemet på filmområdet och underlätta för publiken att komma i kontakt med ett stort och variationsrikt filmutbud. Den målsättningen instämmer jag gärna i. Men hur överensstämmer ett anslag från Filminstitutet till denna film med intentionerna i regeringens kulturpolitik på filmområdet? Hör den här filmen verkligen till den grupp som det är angeläget att förverkliga ur kulturell synpunkt? Är statsrådet beredd att i dag ge oss beskedet att det är olämpligt att utnyttja Filminstitutets resurser, ekonomiska och andra, för att förverkliga det här projektet? Det är ingen som begär att offentliga myndigheter skall försvara den kristna tron eller Jesu person. Han behöver det inte. Men människor för vilka den kristna tron är en levande realitet har rätt att veta att också deras uppfattningar respekteras och inte nedvärderas i yttrandefrihetens namn. Vi har alla en frihet att uttrycka oss, men en frihet som måste utnyttjas under ansvar. Vi måste respektera och ta hänsyn till varandras värderingar och uppfattningar. Låt mig till sist upprepa den andra delen av min fråga till statsrådet: Är det lämpligt att en film av den här karaktären visas? Och låt mig tillägga: Är statsrådet beredd att hjälpa till med opinionsbildningen mot ett förverkligande av projektet?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

Vissa profitörer — jag vågar kalla dem så — som vältrar sig i osunda sexfilmer, sexföreställningar, sextidningar etc. med förråande innehåll, blott och bart för ekonomisk vinnings skull, medverkar till ökat våld och mänsklig förnedring. Det är måhända så att en reaktion mot dylik verksamhet börjar göra sig gällande. Det går inte så bra med en förljugen framställning av kärleksliv och sexualitet med såväl människor som djur som objekt. Nu måste det till något speciellt, och då tar man till Jesus. Han som erkänns av praktiskt taget alla människor som förebilden av sanning och rätt, sann moral och värnande om kärlek till människorna — nu skall han framställas som sexgalning, homosexuell, bordellkung etc. Det är en av vår tids största hädelser, vågar jag påstå. Inspelningen har förbjudits i författarens eget hemland. Man försöker då i Sverige och hoppas på statliga medel genom Svenska filminstitutet och Sveriges Radio. Nu har Sveriges Radio beslutat säga nej till projektet, och därmed saknar frågan aktualitet även för Svenska filminstitutet. Det hedrar Sveriges Radio. Men jag vill i detta sammanhang fråga statsrådet vad som menas med ”f. n.” då det gäller Svenska filminstitutet. Jag vore tacksam om statsrådet ville svara på den frågan. Jag vet att det är en oerhört stark opinion i vårt land emot detta projekt. Under påskhelgen förelåg i Sveriges kyrkor och frikyrkor protestlistor, där hundratusentals människor skrev sina namn. Till sist vill jag säga att jag är tacksam för att statsrådet i svaret säger: ”Grov kommersiell spekulation står naturligtvis inte i överensstämmelse med den kulturpolitik som regering och riksdag enigt står bakom.” Får jag tolka statsrådets yttrande så att han medverkar till att inte en dylik film kommer att inspelas med statliga medel?

Herr talman! Jag beklagar att jag bara har två minuter till mitt förfogande för att svara. Låt mig först säga till herr Lidgard, som anmärkte på rubriken och gav sken av att jag hade satt den, eftersom den stod i mitt manus, att det är kammarkansliet som har satt rubriken. Men jag vill gärna ta kammarkansliet i försvar, för kammarkansliet har i stort sett följt den fråga som herr Lidgard ställt. Och herr Lidgard inviterar i sin fråga utan tvivel till censurtankar, som han nu — och det var ju hyggligt — tog relativt rejält avstånd från. Fröken Hörlén läste här upp ett långt uttalande, och jag förstår att hon då tänkte på sin partivän som är den kanske mest aktive när det gäller att få denna film till stånd.

Det finns gott om profitörer som spekulerar i våld och pornografi, där människor behandlas som varor och där kärlek görs till en ganska brutal näringsgren med ohyggliga sociala utstötningsmekanismer.

Frågan är om den medveten = 27 april 1976 heten bara gäller det projekt som vi i dag diskuterar, eller hur stark —L den borgerliga beredskapen är när det gäller att medverka till att begränsa — Om åtgärder för att kommersialismens skadeverkningar på områden där skadorna kanske kan = förhindra inspelning bli bra mycket allvarligare än de som framträder i denna diskussion. av film om Jesu liv Jag tar emellertid de uttalanden som nu har gjorts som ett uttryck för att ni vill hjälpa till att motverka kommersiellt spekulativa kultur produkter. Men om de åtgärderna skall kunna bli tillräckliga, så krävs det ytterligare resurser och en starkare bevakning. Självfallet är det också en fråga som jag skall följa med intresse om man på borgerligt håll på allvar vill ta itu med de svårigheter som de kommersiella systemen skapar

Herr talman! Om rubriken till denna fråga skall vi inte tala så mycket. Jag sade inte att herr Zachrisson hade formulerat den, utan jag sade att den hade tillkommit utan min medverkan. Men jag tycker att herr Zachrisson är litet orättvis när han säger att jag bara relativt rejält har tagit avstånd i censurfrågan. Även det är dock bara en detalj. Låt mig emellertid fånga upp vad herr Zachrisson sagt i sitt svar. Han hänvisar där till 1974 års kulturproposition och säger då att ”den auktoritära metoden att med administrativa medel hindra vad man tycker är ett obehagligt kulturutbud måste bestämt avvisas”. Obehagligt! Vilket uselt, vilket eländigt ord i detta sammanhang, när människor känner sig kränkta och sårade i sitt innersta, när det är deras tro det rör sig om! Jag vill bestämt säga att detta uttalande inte kan tas till intäkt för att riksdagen godtar en konstprodukt av det slag som det här gäller. Tvärtom tror jag det är nödvändigt, herr utbildningsminister, att vi i ödmjukhet griper oss an med den svåra uppgiften att fundera på hur vi skall göra i extraordinära situationer sådana som vi nu har hamnat i. Det faller inte in under 1974 års kulturpropositions uttalande eller riksdagens instämmande.

Herr talman! Jag vet inte vad herr statsrådet menar när han säger att fröken Rogestam skulle lära mig vad som menas med yttrandefrihet. Jag har aldrig förnekat någon yttrandefrihet. Jag har i stället sagt att det skulle vara någonting förfärligt om allmänna medel skulle användas till att spela in en film som den vi nu diskuterar. Börjar herr statsrådet nu sväva på målet? Står inte herr statsrådet längre för vad han sagt i sitt svar till oss som frågat om denna film?

Jag vill ännu en gång fråga statsrådet vad han menar då han säger: ”Därigenom saknar frågan f. n. aktualitet också för Filminstitutets del.”

Herr talman! I kulturutskottet har det såvitt jag vet under de senaste åren vid behandlingen av de aktuella kulturpropositionerna rått full enighet om att man på olika sätt skall motverka de negativa effekterna av de kommersiella krafterna. Det är nog inget tvivel om var vi står i den frågan. Jag skulle ånyo vilja fråga statsrådet om han anser att det är lämpligt att den här filmen visas och om statsrådet är beredd att hjälpa till med en opinionsbildning mot förverkligandet av projektet.
Herr talman! Herr Lidgard var nu igen snubblande nära gränsen eller kanske t.o.m. en bit över den när han ifrågasatte om riksdagen skulle kunna godta en produkt av detta slag. Det är riktigt att detta är ett svårt problem, men vi har satt upp alldeles klara gränser för riksdagens befogenheter och för de fria kulturskaparnas befogenheter. Det är utomordentligt väsentligt att vi är överens om dem nu som tidigare. I det här fallet är tydligen borgerligheten och socialdemokratin för en gångs skull ense om vad som kan betraktas som en kommersiell spekulation, och det är utmärkt att det blir sagt så tydligt. Men jag skulle vilja utbe mig att ni är lika aktiva på andra områden inom kulturpolitiken som i det här fallet, när det råkar finnas en bred allmän opinion bakom. Eftersom tiden är kort vill jag uppmana herr Persson i Heden att läsa fröken Rogestams inlägg; det var ett bra inlägg. Hon redogjorde ganska ordentligt för skillnaderna mellan den fria opinionsbildningen och de möjligheter som finns att politiskt styra en sådan här verksamhet. ”För närvarande”, herr Persson, betyder för närvarande. Det är också bra att det blir sagt att den fria opinionsbildningen är viktig. Självfallet vill jag delta i den. Vi gör det genom den här formen av debatt. I det hänseendet finns det anledning att önska stor och livlig aktivitet. Men det väsentligaste i detta sammanhang anser jag fortfarande Nr 110 vara att vi nu äntligen fått en ordentlig manifestation mot de grova kom Tisdagen den mersiella spekulationerna på kulturområdet. 27 april 1976
Om ökad frihet för Herr talman! Uttrycket f. n. skulle alltså, om jag tolkar statsrådets ord = de baltiska folken, rätt, här betyda att det dock ännu inte är klart huruvida Svenska film = m.m. institutet kan anslå medel till denna inspelning.

Herr talman! Jag är tacksam för herr Zachrissons uttalande att vi i dag har fått en gemensam manifestation mot en grov spekulation på kulturområdet. Men, herr talman, det säger också någonting om omdömet hos dem som i Sveriges Radio-TV och i Filminstitutet har förordat denna grova spekulation.

Herr talman! Herr Strindberg har i en interpellation frågat statsministern om denne med de sovjetiska ledarna avsåg att ta upp frågan om ökad frihet för folken i Estland, Lettland och Litauen, vidare om statsministern avsåg att söka åstadkomma en mänskligare behandling av politiska fångar i Sovjetunionen och slutligen om vilka åtgärder som vidtages för att lösa problemet med dubbelt medborgarskap för tidigare medborgare i Estland, Lettland och Litauen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Svenska regeringen har konsekvent tagit ställning mot varje inskränkning av folkens och de enskilda människornas grundläggande friheter och rättigheter. Inte minst har vi starkt reagerat mot att människor fängslats för sina politiska åsikters skull. Vi är angelägna om att de internationella instrument som utarbetats till skydd för de mänskliga rättigheterna effektivt tillämpas av alla stater. Jag vill i detta sammanhang särskilt erinra om att skyddet av de mänskliga rättigheterna i slutdokumentet från Helsingfors inskrivits som en med andra principer jämställd norm för internationellt umgänge. Härigenom bekräftas att de inre 49 förhållandena i staterna påverkar den internationella utvecklingen. Under statsministerns besök i Moskva diskuterades ingående uppföljningen av ESK. Från svensk sida betonades vikten av att samtliga principer och åtaganden i slutdokumentet noga respekterades. Självfallet klargjordes härvid den betydelse vi tillmäter värnet av de mänskliga rättigheterna. Vad gäller det dubbla medborgarskapet för tidigare medborgare i de baltiska staterna vill jag framhålla att denna fråga på svenskt initiativ tagits upp med sovjetiska vederbörande. Diskussioner härom föres på diplomatisk väg, och det är vår förhoppning att de skall leda till ett positivt resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på den interpellation som jag ställde till statsministern före hans avresa till Moskva. Låt mig få ta den tredje frågan först, eftersom jag där har fått ett konkret svar. Det gäller alltså frågan om det dubbla medborgarskapet. Av svaret framgår att problemet tagits upp på diplomatisk väg, men det ges ingen antydan om hur dessa kontakter utvecklats. Jag delar emellertid den i interpellationssvaret uttalade förhoppningen att förhandlingarna skall leda till ett positivt resultat. Ett av de konkreta önskemål som balterna i Sverige framfört många gånger är att bli befriade från sitt dubbla medborgarskap. Det skedde bl.a. för tio år sedan, då mer än 7 500 balter i skrivelse till regeringen vädjade om att ”Sverige på administrativ väg befriar mig och mina efterkommande från varje formell samhörighet med Sovjet”. De framhöll att de ville vara lojala medborgare i Sverige men inte ville bli betraktade som ”lojalitetsskyldiga mot det land och den regim som med våld och förtryck förintade det fria Estland, Lettland och Litauen”. Detta var som sagt år 1966. Sedan dess har frågan varit uppe flera gånger i riksdagen, och jag ställde min fråga till statsministern före hans avresa till Moskva, då jag menade att detta besök borde vara ett lämpligt tillfälle att söka lösa en fråga som är av så utomordentligt stor vikt för många svenska medborgare. Även om frågan nu tagits upp på diplomatisk väg så är det med besvikelse som jag av svaret kan konstatera att statsministern inte tog upp problemet med det dubbla medborgarskapet i samband med Moskvabesöket. Detta är en fråga där regeringen borde verka med stor kraft. Det dubbla medborgarskapet drabbar alla dem som befann sig i Estland, Lettland och Litauen i samband med att sovjetisk lag infördes där den 7 september 1940. Det gäller emellertid inte bara dem. Det gäller även barn till föräldrar som båda enligt sovjetisk lag betraktas som medborgare i Sovjetunionen. Problemet löser sig alltså inte av sig självt — ens på sikt. Det dubbla medborgarskapet är allvarligt inte minst för de balter som eventuellt vill göra besök i sitt gamla hemland men nu inte vågar göra — Nr 110 det. Tisdagen den Jag är helt på det klara med att Sverige inte ensidigt kan lösa denna 27 april 1976 fråga. Jag skulle ändock vilja fråga utrikesministern hur han ser på möj» —— ligheten att Sverige förklarade att alla som är svenska medborgare står. Om ökad frihet för under svenska statens beskydd och att detta även gäller under resor ut = de baltiska folken, omlands. Det skulle ändå bidra till att öka tryggheten för personer med = m.m. dubbelt medborgarskap. Så till mina frågor om behandlingen av politiska fångar och om ökad frihet för folken i Estland, Lettland och Litauen. Av utrikesministerns svar framgår att uppföljningen av Helsingforskonferensen ingående diskuterades och att från svensk sida bl.a. klargjordes den stora vikt som vi i vårt land tillmäter värnet om de mänskliga rättigheterna. Jag är angelägen att understryka att jag sätter värde på att detta togs upp i Moskva, och jag hoppas att den svenska regeringen noga följer utvecklingen, bl.a. i Sovjetunionen. Även om det, som utrikesministern påpekade i samband med interpellationsdebatten den 25 november förra året om rättegångarna i Tallinn, är svårt att få information om vad som verkligen händer i Sovjetunionen, så kommer det ju ut en del uppgifter. Om det av dessa framgår att de mänskliga rättigheterna kränks, så bör detta inte accepteras stillatigande. Vad beträffar frågan om ökad frihet för folken i Estland, Lettland och Litauen, framgår det av det svar jag fått av utrikesministern att han tydligen anser att hänvisningen till att samtalen om att samtliga principer i ESK-avtalet noga respekteras skall utgöra svar nog. Jag kan inte dela den uppfattningen. Om den svenska regeringen konsekvent tar ställning mot varje inskränkning i folkens friheter och rättigheter, så bör detta rimligtvis innebära att vi måste reagera mot att de baltiska staterna fortfarande är ockuperade av främmande makt och att vi säger det även i Moskva. Låt mig erinra om att statsminister Tage Erlander den 16 maj 1968 besvarade en enkel fråga ställd i första kammaren om ”regeringens uttalande om alla folks rätt till frihet och demokrati gäller även i vårt förhållande till de baltiska folken”. Tage Erlanders svar blev mycket kort. Det löd: ”Svaret är naturligtvis ja.” Det var ett klart och otvetydigt besked. Vad har då regeringen gjort sedan dess för att försöka bidraga till de baltiska folkens frihet och demokrati? Ja, jag har försökt forska om detta, men till min besvikelse inte kunnat finna något — och statsministerns besök i Moskva har tydligen inte heller resulterat i någon direkt insats för balternas frihet. Det är — mycket milt uttryckt — förvånande och beklagligt. Jag skall inte gå in på att teckna hela den historiska bakgrunden till de baltiska folkens nuvarande situation. Det må räcka med att erinra om att det gäller tre små folk som år 1940 likviderades på några dagar. 51 Den sovjetiska ockupationen stod i direkt strid med de separata fredsavtal som år 1920 undertecknades i Tartu, Riga och Moskva och i vilka Sovjetunionen utan reservationer erkände oavhängigheten för Estland, Lettland och Litauen. Och Sovjetunionen gjorde då detta ”frivilligt och för eviga tider”. De baltiska folken har genom tiderna fått utstå många lidanden. I Gulagarkipelagen skildrar Alexander Solzjenitsyn bl.a. esternas situation på följande sätt: ”—-—-- mellan tvenne hammare — den teutoniska och den slaviska har det lilla Estland hamnat som ett städ sedan urminnes tider. Slagen har fallit ömsom från öst och väst ——-— slutet kunde aldrig skönjas —-—--. Ännu syns det icke till.” Nej, ännu syns det förvisso icke till. Det väpnade motståndet mot ockupationsmakten upphörde för ca 20 år sedan. Men frihetssträvandena finns, och detta framgår också bl.a. av de debatter som förts inte bara i europeiska parlament utan under innevarande år även i exempelvis Canada och USA. Jag vill även erinra utrikesministern om att i Afrika och Asien ett stort antal stater har erhållit självständighet efter andra världskriget, medan det i Europa fortfarande finns ockuperade stater. Detta förhållande måste vi betrakta som helt oacceptabelt. Jag vet att jag uttrycker något som många känner, när jag vädjar till utrikesministern och den svenska regeringen om ett mera aktivt engagemang i arbetet för ett fritt Balticum. Jag hoppas också att frågan skall komma upp i FN -— olika baltiska organisationer såväl i Balticum som i den fria världen har begärt detta. Arbetet för att uppnå frihet åt Estland, Lettland och Litauen kan ta tid, men den tiden kan förkortas genom att fler och fler nationer arbetar för dessa länder.
Herr talman! Frågan om det dubbla medborgarskapet har varit uppe vid flera tillfällen, och som jag sade i mitt svar förs diskussioner på diplomatisk väg genom de kontakter i frågan som tagits med sovjetiska vederbörande. Vi får nu avvakta resultatet av dessa förhandlingar, och jag kan inte utlova någon snabb lösning. Den diplomatiska vägen är den enda möjliga väg som vi kan gå i frågan. Ett enskilt land har ingen annan möjlighet att agera när det gäller frågan om dubbelt medborgarskap - man kan inte genom någon ensidig förklaring lösa problemet. Vad sedan gäller frågan om statsministern vid sitt nyligen avhållna besök i Sovjetunionen har förhandlat om självständighet, oberoende och frihet för de tre baltiska staterna kan jag bara säga att så inte är fallet. Vid besöket avhandlades en hel rad konkreta praktiska frågor, och man behandlade också — vilket jag kommer att ta upp i mitt svar till herr Wijkman om en stund — problem i samband med familjeåterförening och annat. Frågan om de baltiska staternas oberoende och självständighet har emellertid icke tagits upp vid detta tillfälle.
Nr 110 Herr talman! Av det svar jag fick drog jag slutsatsen att statsministern Tisdagen den vid sitt besök i Moskva inte tog upp frågan om de baltiska folkens si 27 april 1976 tuation, och jag har beklagat detta. Jag hoppas emellertid att det skall — bli fler tillfällen att från svensk sida driva på i denna fråga. Om tillämpningen i Utrikesministern svarade däremot inte på min fråga om hur han såg Sovjetunionen av på möjligheten att den svenska regeringen i varje fall skulle göra ett — Helsingforsavtalets klart uttalande om att svenska medborgare garanterades trygghet vid bestämmelser resor utomlands. Ett sådant uttalande skulle i detta fall göras så klart att alla förstod att det också gällde personer med dubbelt medborgarskap. Jag vill sedan erinra om att det mellan Sovjetunionen och vissa länder har träffats avtal när det gäller det dubbla medborgarskapet. Bl. a. Canada har kommit en bra bit på väg i detta sammanhang. Slutligen vill jag uttrycka förhoppningen att behandlingen av denna fråga inte kommer att ta alltför lång tid, eftersom väldigt många människor är starkt engagerade i den.
Herr talman! Jag har i mitt svar sagt att vi hyser förhoppningar om att kunna lösa frågan om det dubbla medborgarskapet som vi vet är mycket angelägen för många människor i Sverige. Det finns emellertid ingen möjlighet att lösa problemen för de människor det här gäller genom att avge ensidiga förklaringar från Sveriges sida — sådana förklaringar hjälper dem inte.

Herr talman! Herr Wijkman har i en interpellation frågat statsministern om tillämpningen i Sovjetunionen av Helsingforsavtalets bestämmelser. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I och med Helsingforsdokumentets undertecknande i augusti 1975 förbättrades våra möjligheter att ta upp s.k. familjeåterföreningsfall. Enligt åtagandena i kapitlet om mänskliga kontakter, den s.k. tredje korgen, förbinder sig staterna att främja familjeåterförening över gränserna. Dessa åtagande har redan haft positiva konsekvenser. Särskilt vill jag nämna den överenskommelse som träffats mellan Polen och Förbundsrepubliken Tyskland och som förutser en familjeåterförening i stor skala. För svensk del vill jag understryka att vi efter Helsingforsmötet i en rad fall framgångsrikt kunnat verka för en återförening mellan personer 53 som ej är svenska medborgare men som likväl på det ena eller andra sättet har anknytning till Sverige. I vad gäller de svensk-sovjetiska förbindelserna har familjeåterföreningsfrågan på olika nivåer och i olika sammanhang berörts under senare tid. Under statsminister Palmes besök i Sovjetunionen var det naturligt att ESK och dess uppföljning och därigenom också kapitlet om mänskliga kontakter blev föremål för diskussion. Vid dessa samtal berördes särskilt ett aktuellt familjeåterföreningsfall av såväl statsministern som andra delegationsmedlemmar. Det är regeringens förhoppning att de berörda personerna inom en icke alltför avlägsen framtid skall kunna återförenas. Beträffande frågan om möjligheterna att förmå de deltagande staterna att respektera Helsingforsdokumentets bestämmelser i fråga om både familjeåterförening och andra rekommendationer vill jag framhålla att Helsingforsdokumentets principer, beslut och rekommendationer ej är rättsligen bindande för de stater som undertecknat dokumentet. Deltagarstaterna har uttryckt sin föresats att ta tillbörlig hänsyn till och genomföra bestämmelserna i konferensens slutdokument för att till fullo förverkliga dess resultat. Från svensk sida söker vi att vid alla lämpliga tillfällen betona den vikt vi tillmäter samtliga principer och åtaganden i Helsingforsdokumentet. Så skedde också under statsministerns besök i Sovjetunionen. I ett anförande i Moskva underströk statsministern att slutdokumentet från Helsingfors måste ses som en helhet och att inget område får utelämnas eller ses som mindre angeläget än något annat. Samtidigt betonade han att vi på svensk sida välkomnat att skyddet av de mänskliga rättigheterna i Helsingforsdokumentet inskrivits som en med andra principer jämställd norm. Familjeåterförening kan ju i särskilt hög grad betraktas som en alla människor tillkommande rättighet. Både när det gäller familjeåterförening och beträffande andra frågor som berördes i Helsingforsdokumentet betraktar vi de däri gjorda åtagandena som en god grund för det långsiktiga arbete som redan inletts och som vi för vår del även fortsättningsvis avser att energiskt bedriva.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag vill understryka den enighet som i princip gäller mellan utrikesministern och mig om synen på Helsingforsdokumentet, dvs. att det är viktigt att betrakta dokumentet som en helhet. Jag kan i sammanhanget inte undgå att visa en viss förvåning över att inte statsministern själv besvarar interpellationen. Den inlämnades i god tid före statsministerns avresa till Sovjet och var avsedd att ge statsministern möjlighet att inför kammaren redovisa dels hur den svenska regeringen ser på Sovjetunionens underlåtenhet hittills att följa Helsingforsdokumentets bestämmelser när det gäller vidgade mänskliga kontakter över gränserna, dels vilka åtgärder som kunde vidtas från svensk sida för att förmå Sovjetunionen att respektera de i dokumentet angivna principerna för familjeåterförening. Jag förstår mer än väl att statsmi Nr 110 nistern har mycket att göra, men de här frågorna är så pass viktiga att Tisdagen den jag finner det märkligt att han inte personligen inställer sig i kammaren 27 april 1976 och redovisar sin syn — allra helst som det var herr Palme och inteut — rikesministern som besökte Sovjetunionen. Om tillämpningen i Men detta hindrar inte att jag i stort är nöjd med utrikesministerns Sovjetunionen av svar. I svaret framstår det som om antagandet av den s.k. tredje korgen = Helsingforsavtalets i samband med ESK-konferensen redan betytt åtskilligt för möjligheterna — bestämmelser att främja återförening av splittrade familjer. Statsrådet får ursäkta mig, men detta är en verklig nyhet för mig, och jag tror att det är så även för övriga närvarande i kammaren. Åtskilliga är ju nämligen de bedömare och analytiker som den senaste tiden med besvikelse har kunnat konstatera att i första hand Sovjetunionen men även övriga öststater efter Helsingforskonferensen visat ett minimum av förståelse för kraven på och önskemålen om vidgade mänskliga kontakter över gränserna. Svensk opinion har också gång på gång det senaste halvåret kunnat följa olika människoöden, där de olika öststatsmyndigheterna benhårt motsatt sig återförening. Jag behöver bara nämna namnen Agapov, Porizkova, Berukshtis och Anna Kangas för att ta några exempel ur raden. Det är också intressant att notera — det var delvis mot bakgrund av det uttalandet jag framställde min interpellation — att statsminister i ett tal inför Socialdemokratiska kvinnoförbundet i slutet av februari i år om dessa frågor sade: Vi noterar med besvikelse att arbetet med återförening av familjer och friare resor över gränserna har svårt att komma i gång. Det måste underlättas och påskyndas. Statsministern sade vidare: Den som låter förtryck, terror, tortyr och andra brott mot de mänskliga rättigheterna breda ut sig bidrar ytterst till att freden undergrävs. Jag tror att vi alla kan instämma i de uttalandena. Därför är det förvånande, men samtidigt också glädjande, om det statsrådet här säger stämmer. Och det har ingen anledning att betvivla. Statsrådet pekar i första hand på den överenskommelse som träffats mellan Polen och Västtyskland och förutser en familjeåterförening i stor skala. Till detta är bara att konstatera att avtalet medförde stora åtaganden i materiellt hänseende från västtyskarnas sida, både när det gällde vidgat handelsutbyte och direkta penningmedel. I annat fall tror jag inte att vi hade fått bevittna en så stor återförening som det nu förhoppningsvis skall bli fråga om. Men svaret innehåller en bit till där statsrådet anför att även den svenska regeringen efter Helsingforsavtalet i en rad fall framgångsrikt kunnat verka för en återförening mellan personer som har anknytning till Sverige på det ena eller andra sättet. Jag vill naturligtvis be om precisering: Hur många är ”en rad” fall? Det är något luddigt uttryckt. Men det är i alla fall en större mängd än några få fall, och jag är positivt överraskad av detta. Om uppgiften stämmer, och jag har ingen anledning betvivla det, skall vi vara tacksamma och uttrycka tillfredsställelse. Jag har egentligen bara en förklaring till att vi sett så litet om detta i massmedia: 55 att åtskilliga av dessa människor inte vill ha publicitet. Det måste man respektera, och därför får man lov att hantera den här typen av frågor med yttersta försiktighet. Herr talman! Jag har i min interpellation speciellt uppehållit mig vid ett par människoöden. Det gäller dels den ryske musikern Igor Berukshtis, dels den för svensk opinion välkände Valentin Agapov. Inte minst det senare fallet har visat hur omänsklig diktaturen kan vara. Agapov har sedan ett och ett halvt år icke sett sin familj. Det är en sak. Men vad värre är, Agapov har sedan jultiden 1975, alltså över fyra månader, inte haft möjlighet till någon som helst direktkommunikation med sin familj, vare sig per brev eller per telefon. Han har vid samtal uppgivit att han försökt nå sin familj per telefon vid 22 tillfällen bara under innevarande månad, men bara fått svaret i Ryssland att det antingen inte existerar någon abonnent eller att det helt enkelt inte går att komma fram. Den behandling som Agapovs familj utsatts för under den tid han varit flykting här i Sverige behöver jag inte heller närmare gå in på. Det har varit trakasserier från både myndigheter och grannar. Statsrådet antyder nu i sitt interpellationssvar att just detta fall varit uppe till behandling i samband med Moskvabesöket. Statsrådet uttalar också den förhoppningen att de berörda personerna inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna återförenas. Jag hoppas verkligen att så blir fallet. Herr talman! Avspänningspolitiken har hittills åstadkommit väldigt litet konkret. Naturligtvis måste vi vara tacksamma över den förändring i de internationella kontakterna som ägt rum under senare år, dvs. ett vidgat utbyte mellan öst och väst på olika områden måste vara bättre än inget utbyte alls. Men det är farligt att dra alltför stora växlar på själva begreppet avspänning. Så länge kapprustningen mellan militärblocken fortsätter, både när det gäller konventionella vapen och i fråga om kärnvapen, är det svårt att helhjärtat tro på dem som hävdar att spänningen i världen skulle ha minskat. Det är i själva verket ett faktum att framför allt östsidan gjort väldigt små eftergifter för att leva upp till de allmänna proklamationerna om avspänning. Västsidan, och framför allt Förenta staterna, har däremot medverkat till flera för östsidan positiva förändringar det senaste året. Det gäller i första hand på det ekonomiska och handelspolitiska området. Amerikanernas försäljning av vete till Sovjet har t.ex. hjälpt ryssarna ur en besvärlig knipa, samtidigt som man måste konstatera att det missskötta sovjetiska jordbruket leder till en indirekt mycket svår situation för de fattigaste u-länderna. När Sovjet — som borde vara nettoexportör av spannmål — går ut på världsmarknaden och köper tiotals miljoner ton, för att trygga sin egen försörjning, blir resultatet helt naturligt ökade priser och sämre tillgång för de fattigaste länderna. I samband med ESK fastställdes i praktiken gränserna efter andra världskriget. Detta är ett ytterligare exempel på en eftergift från väststaterna. Enda eftergiften från öst har hittills varit accepterandet, såvitt jag kan se, av de passusar i ESK-dokumentet som talar om ett bättre Nr 110 skydd för de mänskliga rättigheterna. Det vilar ett tungt ansvar på i — Tisdagen den första hand Moskva att leva upp till dessa formuleringar. Det vilar na — 27 april 1976 turligtvis ett lika tungt ansvar på oss att ständigt kritisera bott mot: — — — de mänskliga rättigheterna varhelst de begås, att genom en aktiv opi Om tillämpningen i nionsbildning ständigt påminna om och påtala dessa brott. Generellt kan = Sovjetunionen av vi naturligtvis inte vara nöjda, men i de enskilda fallen kan uppenbarligen Helsingforsavtalets en del ha hänt. Det får vi vara tacksamma för så länge. bestämmelser Statsrådet säger att han betraktar ESK som en god grund för det fortsatta arbetet när det gäller de här frågorna. Jag hoppas att han har rätt. Men tvivlen är många. Behandlingen av ryska judar, av många enskilda familjer, av intellektuella inom östblocket — allt detta talar tyvärr ett annat språk. Sak samma kan sägas om det som i dag händer i Berlin. Muren byggs ut och blir högre och kraftigare för att förhindra att DDR medborgare förflyttar sig till andra delar av världen. Herr talman! Det råder enighet om att stödja avspänningspolitiken. En förutsättning för detta är dock att denna politik inte enbart leder till vissa handelspolitiska uppgörelser eller avtal om vidgat kulturellt samarbete. En förutsättning måste också vara att förhållandena inom kommunistblocket inte hårdnar, utan att tvärtom dessa stater respekterar, i ökad grad, de principer som de har undertecknat i samband med ESK konferensen. Om detta tycks vi vara överens, och jag önskar statsrådet lycka till i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Interpellationen var visserligen framställd till herr statsministern, men det här är frågor som ligger inom mitt ansvarsområde och som bereds inom utrikesdepartementet. Därför är det ganska naturligt att jag svarar. Mina medarbetare, bl.a. kabinettssekreteraren, åtföljde statsministern till Moskva. Vi har inom utrikesdepartementet förberett statsministerns besök och vi har självfallet hand om — tillsammans med handelsdepartementet och industridepartementet — uppföljningen av besöket och resultaten av detsamma. När det gäller familjeåterföreningsfallen träffades faktiskt överenskommelsen mellan Polen och Västtyskland i somras i Helsingfors. Vi hade tillfälle att på mycket nära håll följa de förhandlingar som skedde mellan den polska och den västtyska ledningen.

Frågan om familjeåterförening dessa länder emellan är, som alla vet, ganska omfattande. Sverige har haft och har fortfarande många återföreningsärenden, inte med Sovjetunionen men med många av de östeuropeiska staterna. När det gäller Sverige-Sovjet finns ett par fall, men när det gäller Östtyskland, 57 Polen, Bulgarien, Rumänien och Tjeckoslovakien har vi flera. Det är beträffande dem jag vågar använda uttrycket att vi i en hel rad fall har kunnat verka framgångsrikt. Det rör sig då i första hand om svenska medborgare — byggnadsarbetare, ingenjörer och andra — som har arbetat i de här staterna och träffat flickor som de vill gifta sig med. Tidigare har det varit ganska svårt att få till stånd en förening av dessa familjer när mannen i fråga — såsom ofta är fallet — rest hem till Sverige. Sedan vi fått möjlighet att åberopa de bestämmelser som finns i Helsingforsdokumentet har vårt agerande underlättats, även om också jag kan säga att det i vissa länder går trögt och att man skulle önska en snabbare behandling. Men det kommer resultat, och det finns därför ingen anledning att nu säga att familjeåterföreningsbestämmelserna har misslyckats. En annan sak, herr Wijkman, är det när det gäller icke svenska medborgare. Fallet Agapov — vi måste komma ihåg det — rör sig ju om en person och en familj av icke svensk nationalitet. Det är detta som gör saken svårare. När vi ändå åtar oss — och det gör vi naturligtvis — att försöka få en familjeåterförening till stånd vet vi av erfarenhet, att vi här ställs inför andra problem än om en svensk medborgare är inblandad. I fallet Igor Berukshtis gäller det en amerikansk medborgare, och därför är det amerikanerna och inte vi som tar upp detta familjeåterföreningsärende. Herr Wijkman har i sin interpellation sagt, och vidhöll väl det i sitt anförande här, att Sovjetunionen och de andra öststaterna är ganska ointresserade av Helsingforsavtalets bestämmelser om mänskliga kontakter och rättigheter. Jag tror att formuleringen i interpellationen är att de helt enkelt struntar i detta. Jag skulle nog vilja varna för så onyanserade omdömen. För det första är det ingen riktig skildring av verkligheten, vilket framgår av vad jag har sagt i mitt svar och vad jag nu sagt. Det finns resultat att redovisa. Men för det andra bidrar sådana beskyllningar till att försämra utsikterna till fortsatta praktiska resultat i enlighet med Helsingforsdokumentets bestämmelser. Jag menar att alltför kort tid har förflutit sedan det i Helsingfors i sommar uppstod enighet om ESK-dokumentet för att vi nu skulle kunna kasta yxan i sjön och säga, att resultatet bara blev en enda stor besvikelse. Vi förbereder nu — och det gör man i alla Europas stater — en uppföljningskonferens i Belgrad nästa år, och från svensk sida har vi redan kontakter med andra regeringar. Jag vågar väl påstå att de kontakterna visar att i varje fall de allra flesta av dessa stater i Europa är överens om att arbetet skall gå vidare. De är också överens om att arbetet bör ske i en atmosfär av ömsesidigt förtroende. Det förekommer kritik både i Sverige och utomlands mot att öststaternas praktiska tillämpning är trög, och den kritiken kommer naturligtvis att framföras vid Belgradmötet nästa år. Men samtidigt är alla medvetna om att Helsingforsdokumentet är den bästa grunden för ett fortsatt lång siktigt arbete och om att man tålmodigt måste arbeta vidare. Något bättre — Nr 110 alternativ finns såvitt vi förstår inte. Tisdagen den
Herr talman! Som jag sade förut, låg det ingen ringaktning mot ut Om tillämpningen i rikesministern i att jag var litet förvånad över att statsministern inte Sovjetunionen av svarade på min interpellation. Det var ju statsministern som for till Mosk = Helsingforsavtalets va, och det var för att få statsministerns mer omedelbara reaktioner och = bestämmelser allmänna kommentarer efter det besöket som jag skulle ha värdesatt om statsministern hade tagit sig tid att kommentera de frågor som jag har aktualiserat i min interpellation. Utrikesministern var ju inte ens med på besöket, utan befann sig efter vad jag kan förstå under samma tid i USA. Det var kanske i och för sig bra. Det var detta som var orsaken till min kommentar om att interpellationen hade överlämnats till utrikesministern för besvarande. Det är möjligt att det är för hårt att använda uttrycket ”strunta i”. Jag kan hålla med om att man skall vara mycket försiktig med språkbruket. Jag vill emellertid i det sammanhanget inte underlåta att konstatera att vissa regeringsföreträdare ofta, i andra utrikespolitiska sammanhang, använder väl så hårda uttryck som ”strunta i” — uttryck som kanske för betydligt längre tid kan äventyra och försvåra en även annars ömtålig diskussion mellan inblandade stater. Statsrådet säger att när det gäller svenska medborgare som har haft en eller annan kontakt i något av en rad länder, som statsrådet anger, har det gått bättre. Det har gällt svenska unga män som arbetat i landet och som har förälskat sig i någon flicka osv. Det är ju bra att det går lättare än tidigare att återförena i sådana fall. Men detta har såvitt jag förstår varit möjligt även före tillkomsten av ESK, även om det varit svårt. Vi får väl vara tacksamma för att återförening i dessa fall nu har underlättats. Men de känsliga fallen gäller ju — det är vi väl överens om — ickesvenska medborgare. Det är ju där som det verkligen i grunden ligger mycket svåra politiska problem, som har gjort att en medlem av en familj har hamnat på ”västsidan', medan den övriga familjen blivit kvar i öst —- eller tvärtom. Det är ju — jag är glad att statsrådet så klart uttalar det — väsentligt att den svenska regeringen hjälper till även i dessa fall. Det är ju de svåra och ömtåliga fallen som verkligen sätter öststatsregeringarna på prov, när vi en gång skall försöka få fram ett facit av vad som har hänt. Jag tycker också att det är naturligt att arbeta vidare utifrån ESK dokumentet. Det var inte min mening att kritisera det. Jag var litet oroad av en del rapporter i slutet av mars om hur arbetet hade gått och inte minst av statsministerns uttalande i februari. Men låt oss ta fasta på det positiva som finns i det här interpellationssvaret, nämligen att det har gått hyfsat i en del fall och att både UD och utrikesministern personligen ser positivt på möjligheterna att arbeta vidare efter dessa 59 riktlinjer. Jag uttalar än en gång en uppriktig önskan om framgång i det arbetet.

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig om jag anser att det av statens transportkontor hittills tillämpade systemet med anbudskonkurrens vid de statliga verkens flyttningar är tillfredsställande och, om så är fallet, varför en övergång från ett system med anbudskonkurrens i varje enskilt fall till ett system med avropsavtal föreslås. Enligt de bestämmelser som nu gäller för statens transportkontors verksamhet får transportkontoret sluta avropsavtal för flyttningstjänster i den mån det kan bedömas vara fördelaktigt för statsverket. Bestämmelserna innebär att omfattande uppdrag på flyttningsområdet skall upphandlas genom anbudsförfarande och att avropsavtal skall användas främst i de fall då administrationskostnaderna för ett anbudsförfarande kan beräknas bli för höga. Regeringens uppdrag till byggnadsstyrelsen att svara för avtal om bohagstransporter bygger på samma princip. Där anges att avtal bör medge separat upphandling av mera kostnadskrävande bohagstransporter. Jag räknar med att motsvarande bestämmelser kommer att gälla om byggnadsstyrelsen — som regeringen på min hemställan har föreslagit i årets budgetproposition — tar över också den del av transportkontorets verksamhet som herr Hovhammar avser med sin interpellation. Jag vill avslutningsvis erinra om att det var riksdagens revisorer som först väckte tanken såväl på ett system med avropsavtal för flyttningstjänster som på att transportkontorets verksamhet skulle föras till byggnadsstyrelsen.

Herr talman! Jag ber att först få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte instämma i de bedömningar som görs i interpellationssvaret, utan jag finner att det råder stor oklarhet mellan vad som uttrycks i propositionen 1975/76:100 bil. 6 och 9 och det svar jag nyss erhöll. I min interpellation frågade jag om försvarsministern anser att det hittillsvarande systemet med anbudskonkurrens vid de statliga verkens flyttningar fungerat tillfredsställande.

Avrop på tecknat avropsavtal har endast använts där flyttningsuppdragen varit av ”ringa omfattning”. Att denna bedömning varit riktig och den för statsverket förmånligaste har jag själv kunnat konstatera när jag gått igenom en del protokoll över av transportkontoret uppgjorda handlingar. Härigenom har vunnits vad som i förarbetena till upphandlingskungörelsen angivits som grundläggande, nämligen affärsmässighet och utnyttjande av föreliggande konkurrens. Även upphandlingskungörelsens principer om krav på rättssäkerhet och effektivitet tror jag på det sättet har tillgodosetts. Nu föreslås ett avskaffande av det system som enligt vad jag inhämtat hela branschen bedömer som det mest opartiska och som det bästa. Försvarsministern hänvisar till I § i avtalet mellan byggnadsstyrelsen och AB Förenade Möbeltransportörer angående de statliga bohagstransporterna. Där sägs att bohagstransporter som överstiger 8 000 kr. kan komma att upphandlas i särskilt ordning. I finansdepartementets regeringsskrivelse angående bohagstransporterna efter min interpellation till finansministern om desamma -— det var f. ö. den 29 oktober 1974 — sägs att avtalet ”bör medge separat upphandling av mer kostnadskrävande bohagstransporter”. Av detta har nu blivit ”kan komma att bli”. Det tycker jag är en rätt stor skillnad. Det är nämligen inte någon garanti för en upphandling med anbudskonkurrens vid varje avgränsbar transport. I propositionen nämns inte heller något om detta, utan det verkar snarast som en efterhandskonstruktion, särskilt mot den bakgrunden att regeringen föreslår överförande av endast fyra tjänster från statens transportkontor till byggnadsstyrelsen för att sköta denna verksamhet på det för statsmakterna mest fördelaktiga sättet. Det är värt att notera att f. n. behövs åtta till nio tjänster på transportkontoret för att fullgöra den här uppgiften. Nu vill man som sagt bara ha fyra. Följden av det här kommer naturligtvis att bli att avropsavtal i allt större omfattning måste användas, trots att det har bevisats att — det vill jag upprepa — anbudskonkurrensen hittills fungerat bäst såväl för transportören som för statsverket. Därför, herr talman, kvarstår min fråga: Varför föreslås — mot bakgrund av vad jag här har anfört — en övergång från anbudskonkurrens i varje avgränsbart fall till ett system med avropsavtal?
Herr talman! Jag tycker att mitt svar på den punkten var tydligt nog. Jag erinrade om att det är riksdagens revisorer som har pekat på detta förhållande och framlagt det här förslaget, naturligtvis i avsikten att man skulle kunna begränsa kostnaderna. Om man skall följa principen att aldrig tillämpa ett anbudsförfarande, medför det självfallet kostnader. Det kan inte för beställaren, dvs. för staten, vara ett primärt intresse att verksamheten skall bli dyrare än vad som är nödvändigt. Det gäller i stället att försöka få arbetet utfört till lägsta möjliga kostnader. I den skrivelse från finansdepartementet till byggnadsstyrelsen som behandlar dessa frågor anges — och det är det väsentliga — att man vid mer omfattande uppdrag bör tillämpa anbudsförfarandet. Jag är således inte riktigt på det klara med varför herr Hovhammar inte förstår det besked jag gett i mitt svar. Jag tycker att det är ett rakt svar på de frågor herr Hovhammar ställt.
Herr talman! Jag tror för min del inte att man kan spara så särskilt mycket pengar genom ett annat anbudsförfarande. Det har klart och tydligt visat sig att i det fall jag pekat på är det mest fördelaktigt om olika firmor får inkomma med offerter. Därför ställer jag mig fortfarande tvivlande till att anbudskonkurrens verkligen kommer att ske i de flesta fall. Jag gör det inte utan skäl. Jag har erinrat om att försvarets materielverk på regeringens uppdrag i år har tecknat avtal med statens järnvägar och Svenska järnvägsföreningen att ombesörja försvarets alla järnvägs-, landsvägsoch numera även närtransporter. Det måste betyda att transporter som tidigare ombesörjts av enskilda åkare efter anbudskonkurrens nu helt skall övertas av det statliga bolaget, Svenska Lastbils AB — Svelast — som ju också äger Freys Express. I realiteten har vi, herr talman, alltså fått ett statligt transportmonopol på den här sektorn. Mot bakgrund av att vissa delar av avgiftsberäkningen har sekretessbelagts är det svårt för mig att i detalj yttra mig om de ekonomiska konsekvenserna för statsverket. Men som exempel kan jag nämna kostnadsskillnaderna mellan det statliga Freys Express AB och privata åkare på de tio närtransporter som hittills gjorts av försvaret i Stockholm. Freys driver tre av de här linjerna i kungliga huvudstaden, och enskilda åkare driver sju. En mycket intressant iakttagelse är att för samma bil med en förare tar Freys i dag ungefär 10 kr. mer i timmen än de privata åkarna. Visserligen kan det sägas att det är en liten summa, men den blir stor om man tar i beaktande att de här linjerna drivs hela året. Nu kommer alltså de enskilda åkarna att utestängas från de här turerna trots att de har betydligt lägre priser och gynnsammare offerter för statsmakterna. Man kan då fråga sig varför det egentligen skall vara på det här sättet när det är bevisat att det blir dyrare. En annan punkt på vilken jag bygger mitt tvivel gäller det avtal som på regeringens uppdrag har ingåtts mellan byggnadsstyrelsen och AB Förenade Möbeltransportörer angående de statliga bohagstransporterna. Läser man igenom det finner man en del paragrafer som är rätt intressanta. Jag har sett litet på paragraferna 10 och 17 i detta avtal. Där ställde plötsligt statsverket krav på en garantisumma på 500 000 kr. för transportören, som det verkar — jag tycker i alla fall det — i syfte att avskräcka enskilda transportörer att lämna in anbud. I 17 § sägs dessutom att ”förhandlingen om eventuell förlängning av detta avtal ytterligare 1 år tas upp mellan Byggnadsstyrelsen och transportören senast under augusti månad 1976”. Trots att finansministern i regeringsskrivelse förutsatt att avtalets giltighetstid bör begränsas till ett år, dvs. till den 31 december 1976, vill man ta upp detta redan i augusti månad. Det är också en ganska märklig händelse. Herr talman! Det är mot denna bakgrund som jag helt enkelt vill rekommendera att den av statens transportkontor bedrivna verksamheten, som tycks ha varit ganska framgångsrik, skall få fortsätta som hittills under ytterligare ett år. Ett sådant uppskov ger nämligen möjligheter till en förutsättningslös utredning angående statens transportbehov. Jag bedömer detta som nödvändigt, med hänsyn till vad jag här i dag bl.a. har anfört, även beträffande bohagsflyttningarna och godstransportavtalet för försvaret. Det skulle nämligen, såvitt jag kan uppfatta, gagna både transportörerna och statsverket, och då har man nått fram till sunda och vedertagna ekonomiska principer.
Herr talman! Jag blev en smula förvånad över herr Hovhammars resonemang. Jag har följt intentioner från regeringen, och jag kan väl säga att det också har funnits andra skäl som talat för att man skulle flytta transportkontoret från försvarsdepartementets verksamhetsområde, eftersom det är så få transporter som har militär betydelse i detta sammanhang. När vi då flyttar över det, har vi anledning att ställa frågan: Hur många människor finns det ett behov av att ha kvar för den verksamhet som skall finnas inom byggnadsstyrelsen? Vi har kommit fram till att det är möjligt att reducera antalet. Detta är anmält i proposition i vanlig ordning, och jag föreställer mig att utskottet prövar om den här lösningen är den riktiga. Men jag hade knappast väntat mig att herr Hovhammar skulle anklaga mig för att försöka begränsa den statliga verksamheten. Kan denna göras billigare, så tycker jag nog vi skall försöka utnyttja den möjligheten. Sedan är det naturligtvis, bortsett från de olika upphandlingsformerna, väsentligt att avtalet är begränsat i tiden. Den som inte kan hävda sig vid det ena tillfället har ju möjlighet att återkomma vid det andra. Det är också en form av konkurrens, låt vara på ett annat sätt än herr Hovhammar talar om.
Herr talman! Man kan kanske spara in tre fyra tjänster genom att välja den här formen. Men, herr statsråd, det viktigaste är väl i alla fall effektiviteten och framför allt slutresultatet. Kan det visa sig att den ordning man nu har med ett transportkontor innebär betydligt lägre kostnader, så måste det väl kompensera även den kostnadsminskning som det kan bli om man sparar in några tjänster — det är väl ändå en ganska liten sak i det stora sammanhanget. Herr talman! Jag har med mina inlägg försökt uttrycka mitt mycket starka tvivel på regeringens förslag angående de statliga verkens flyttningar. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att om verkligen regeringen vill ge transportörerna möjlighet till konkurrens — jag förstår egentligen inte varför man inte skulle vilja det — så kan det bli konkurrens på lika villkor. Men om den linjen skall kunna fullföljas och bli verklighet måste regeringen utarbeta ett nytt förslag. Om man studerar detta ärende finner man nämligen, herr statsråd, att det av regeringen föreslagna systemet till stor del bygger på lösa antaganden. Jag vill mot denna bakgrund, herr talman, åter starkt rekommendera att den av statens transportkontor bedrivna verksamheten får fortsätta ännu ett år. Då vinner man ytterligare erfarenhet och kan göra en mera generell och — som jag tror i varje fall — bättre bedömning av frågan, som dock gäller rätt så mycket pengar.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ersättningsetablering kommer till stånd i Herrljunga. Bakgrunden till herr Anderssons interpellation är vissa åtgärder inom den statliga verksamheten som har medfört en minskning av antalet arbetstillfällen inom Herrljunga kommun. I interpellationen uppges bl.a. att SJ i Herrljunga har minskat sin personal med över 100 personer under loppet av några år. Enligt vad jag har inhämtat avser denna uppgift personalminskningen under den senaste tioårsperioden. Huvuddelen av minskningen skedde för ca tio år sedan. Därefter har enbart mindre personalförändringar skett. I interpellationen sägs vidare att förändringar vid postverket har inneburit ett minskat personalbehov med ca tio personer. Enligt de uppgifter jag fått har antalet anställda vid posten i Herrljunga varit oförändrat under de senaste åren. Men även om Herrljunga kommun just nu inte befinner sig i någon krissituation, finns det anledning att uppmärksamt följa utvecklingen. Nr 110 Kommunens sysselsättningsstruktur med förhållandevis många verksam Tisdagen den ma i jordbruk och beklädnadsindustri kan leda till problem på arbets 27 april 1976 marknaden. I så fall kan det bli nödvändigt med särskilda åtgärder för — att få fram nya arbetstillfällen. Därvid kan även regionalpolitiskt stöd Om ersättningsetakomma till användning. blering i Herrljunga